Herr talman! Då ett krav om utredning angående rätt för fiskare att göra skattefri avsättning till en resultatutjämningsfond ingår i reservation III vill jag starkt understryka denna reservationsanmälan. Under hela 1960-talet har detta krav återkommit, och jag ber, som sagt, att få yrka bifall till den nämnda reservationen.

Herr talman!

I lag om allmän för säkring är det nämligen föreskrivet, att kvinnor kan vara inplacerade i sjukpenningklass, baserad på den verksamhet de bedriver i det egna företaget. Det gör ju genast att betydelsen av denna motion reduceras till att gälla de hemmafruar som har möjlighet att teckna frivillig försäkring. År 1967 tog 133 000 hemmafruar vara på den möjligheten, och av dessa var cirka 9 procent mellan 20 och 35 år. Nu kan man kanske fråga sig om övriga kvinnor som tecknar försäkring för att ha ett skydd vid sjukdom är beredda att acceptera en avsevärt högre avgift för att ersättning vid barnsbörd skall utgå. Riksförsäkringsverket har ju också gett direktiv, som klart talar om att man kan dela upp makarnas inkomster av rörelse i förhållande till värdet av vardera makens arbetsinsats i företaget. Som herr Gustavsson nämnde har denna fråga vid ett flertal tillfällen tagits upp i motioner, senast 1968. Liksom utskottsmajoriteten anser även jag att de riktlinjer, som i samband med införande av lagen om allmän försäkring drogs upp 1962, är lika aktuella i dag som de var då. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara göra ett par kommentarer till fru Håviks anförande, där en frågeställning gällde om gifta kvinnor som tecknat frivllig försäkring är beredda att betala ytterligare avgifter. Jag skulle tro att detta är fallet beträffande den extra kostnad som här skulle uppstå. Men eftersom man inte kan veta någonting om detta, tror jag inte att man skall avfärda frågan bara på den grunden. Jag är medveten om den av fru Håvik påpekade möjligheten för två makar som har gemensamt företag att dela upp inkomsten, så att varje inkomstdel motsvarar den insats respektive make gör i företaget. Det är också riktigt att detta meddelats från riksförsäkringsverket. Det blir dock en hel del komplikationer när det gäller att utföra dessa beräkningar, och jag undrar, fru Håvik, hur många av de här berörda kvinnorna som egentligen fått vetskap om denna möjlighet. Ett cirkulär har gått ut från riksförsäkringsverket och hamnat hos försäkringskassorna. Jag tror att det vore värdefullt om det gjordes en ordentlig drive med upplysningar i denna sak. Vi har under senare år vid många tillfällen fått klart för oss att den stora allmänheten har alltför liten kännedom om de möjligheter som finns att teckna försäkringar och skydda sig i dessa fall. Eftersom fru Håvik mycket väl känner till dessa frågor och -— som jag förstår — också sysslar med dem i sin civila gärning, skulle det vara intressant att veta hur hon upplevt detta. Kan fru Håvik redogöra för vilken upplysning som ges från försäkringskassornas sida och svara på om det inte vore lämpligt att riksförsäkringsverket verkligen satte i gång med att ge ordentliga upplysningar härvidlag?

Herr talman! Herr Gustavsson i Al vesta reducerar faktiskt själv i detta senaste utialande sitt motionsyrkande genom att tala om att han nu vet att de kvinnor som arbetar i makens verksamhet har möjlighet, inom ramen för obligatoriet, att vara tillförsäkrade tillläggssjukpenning. Således har det hela reducerats till en informationsfråga. Det är möjligt att informationen på detta område är bristfällig; det vill jag inte förneka. Men nu gör försäkringskassorna en drive just beträffande informationsverksamheten. Utskottsmajoriteten blev något förvånad att herr Gustavsson sätter sitt namn under motionen utan att ha informerat sig om att möjlighet redan finns för kvinnor som arbetar i sin makes rörelse att inplaceras i tilläggssjukpenningklass och att motionen således har täckning i nuvarande lagstiftning. Beträffande avgifterna kan jag nämna att försäkringskassorna har gjort en stort upplagd drive för att få fler kvinnor att teckna frivillig försäkring. Denna drive resulterade i en ökning från det av mig tidigare nämnda talet 133 000 till cirka 155000 — och då hade man ändå haft en omfattande informationskampanj. Intresset för denna frivilliga försäkring är alltså inte så stort, och frågan har blivit ännu mer reducerad sedan vi ur denna motion plockat bort de grupper som är täckta i obligatoriet. Jag vet inte om dessa kvinnor som tecknar försäkring för att ha skydd vid sjukdom är beredda att betala den ökade avgift som blir följden om försäkringen skall gälla även vid barnsbörd. Jag skulle knappast tro det.
Herr talman! Nej, fru Håvik, detta problem är inte reducerat med det anförande jag höll. Jag säger att denna möjlighet finns men det är många komplikationer och därför kvarstår en väsentlig del av problemet. Sedan återstår frågan om den andra gruppen, som inte direkt arbetar i gemensamt företag. Jag skulle tro att de som har frivillig tilläggssjukpenning också har behov av att få en försäkring vid barnsbörd. även om man säger att det är ersättning för förlorad arbetsinkomst har väl kvinnan ändå i många fall behov av att leja arbetskraft, därför att hon inte är tillräckligt stark att utföra nödvändiga sysslor men inte heller så svag att hon blir sjukskriven.

Herr talman! Denna fråga tillhör dem som återkommer varje år. Det gäller de egna företagarnas ställning i socialförsäkringssystemet. Situationen är i dag att den företagare, som inte anser sig ha behov av att ansluta sig till ATP-systemet, inte heller har möjlighet att få sin sjukförsäkring genom den allmänna försäkringslagen. Det - finns många företagare som anser sig behöva familjeskyddet och invaliditetsskyddet, men inte åldersskyddet på grund av att de gör investeringar och sparar i det egna företaget. Därför borde vi ha en sådan konstruktion av försäkringssystemet som även passade dessa företagare. Utskottet avstyrker detta förslag varje år med den motiveringen, att en sådan förändring skulle bryta den grundläggande konstruktionen inom tilläggspensioneringen och göra systemet ohanterligt. Jag tror inte på detta. Jag har följt motionsfloden år efter år. Särskilt i år har det kommit en hel del motioner, som tar upp problem inom socialförsäkringssystemet. Man har kommit underfund med att där finns saker som borde justeras, och man begär översyn i större eller mindre omfattning. Jag anser att vi nu sett systemets verkningar — som det ofta sägs i olika utlåtanden — och att det därför vore angeläget att undersöka denna fråga och söka skapa ökad valfrihet för denna kategori. Som jag nämnde har vi återkommit i denna fråga varje år, och vi har i år till utlåtandet fogat en reservation. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har alldeles rätt, när han säger att denna fråga hör till de ärenden som återkommer gång på gång och verkligen blivit en följetong i riksdagen. Den har varit föremål för behandling varje år ända sedan ATP-stridens dagar 1962. Den motion som ligger till grund för det utlåtande från andra lagutskottet som vi nu behandlar är exakt likalydande med den motion som behandlades förra året. Den enda skillnaden är att det nu är andra namn under motionen -— namn som dock tillhör samma parti som de som motionerade förra året. Varje gång som denna fråga varit uppe har det klargjorts från socialdemokratiskt håll att det inte ansågs vara förenligt med systemets uppbyggnad att tillmötesgå motionärernas och reservanternas krav. Vad motionärerna i första hand vill är att komma åt det förhållandet att företagare inte kan tillhöra sjukförsäkringen utan att tillhöra pensionssystemet. Därutöver vill man ha utökade individuella valmöjligheter beträffande pensionsnivån o.s.v.

Så är systemet uppbyggt, och jag tycker inte att man bör ändra på detta. Vi hade ju tidigare en sjukförsäkring där sjukhjälp utgick under viss tid. När den tiden var utgången var man utförsäkrad. Då kunde man råka i den mycket obehagliga situationen att hamna mellan två försäkringar. Den risken är nu eliminerad genom samordningen. Nu blir ingen, oavsett om han är löntagare eller egen företagare, utan försäkringsskydd. Vederbörande har antingen sjukpenning eller ATP. Med hänsyn härtill har utskottsmajoriteten ansett att det vore olyckligt om försäkringsskyddet för företagarna försämrades. Om det bleve tillåtet att vara med endast i sjukförsäkringen, så kanske det bleve nödvändigt att ha en särskild försäkring för företagare och fria yrkesutövare; och skulle man ge denna valfrihet inom nuvarande försäkringsform måste det givetvis fastställas en bestämd tid under vilken sjukpenning skall utgå. Eljest uppstår det ett kraftigt tryck på sjukkassorna att få behålla sjukersättningen så länge som möjligt. Jag anser att det inte skulle vara så lyckat att återgå till den gamla ordningen. En av finesserna i den allmänna försäkringen är just samordningen mellan sjukersättning och sjukpension. Det är ett mycket bra system som vi inte skall ändra på. son i Alvesta här talade om som det enda skydd en del företagare behövde, är nog bra men det är inte tillräckligt. Herr Gustavsson sade att många företagare investerar i det egna företaget och att de så att säga har sitt långtidsskydd säkrat där. Det ligger naturligtvis någonting i det, speciellt när det gäller jordbrukare som räknar med att ha kvar sitt jordbruk, men jag är inte så säker på att den motiveringen är hållbar. I varje fall kan den inte gälla generellt. Jag tror att de flesta företagare anser det förenligt med sina intressen att tillhöra även pensionsförsäkringen. Vi lever ändå i en tid med snabba omställningar och förändringar i näringslivet och på arbetsmarknaden, och det är synnerligen ovisst, om en person som är företagare i dag också är det om något eller några år. Vi vet att det är vanligt på dagens arbetsmarknad — och det blir kanske ännu vanligare på morgondagens arbetsmarknad — att en person får uppleva stora växlingar i sina arbetsförhållanden. En person som är löntagare i dag kan bli egen företagare för att därefter återigen bli löntagare. Därför är det utskottsmajoritetens bestämda uppfattning att man inte bör införa sådana förändringar i den allmänna försäkringen som reservanterna begär.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

Herr talman! Bara några ord om tredje lagutskottets utlåtande nr 1, där min motion II: 21 behandlas. Jag har i motionen tagit upp frågan om styrkande av äganderätten i samband med kungörelselagfart.

I sådana fall bör äganderätten kunna styrkas medelst utdrag ur taxeringslängden, vilket utskottet även i sitt utlåtande vitsordat.

Till detta uttalande skulle jag vilja säga att den tveksamhet som förekommer i hithörande avseende har jag kunnat utröna råder även bland juristerna. Då jag, herr talman, finner att utskottet i sin skrivning i sak tillgodoser vad jag i min motion har framfört och då man kan förvänta en fullständig revision av ifrågavarande bestämmelser inom en tämligen nära förestående framtid, har jag inget annat yrkande än om bifall till tredje lagutskottets hemställan i dess utlåtande nr 1.
Herr talman! Då herr Börjesson i Falköping medgivit att utskottet haft starka skäl att avslå hans motion — han har själv berört motiveringen härför — ber jag, herr talman, att kort och gott få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill gärna säga några ord kring dessa motioner. Det framhålles i motionerna att lägenhetsinnehavare i vissa fall är skyldig att bereda utomstående personer tillträde till sin lägenhet. Fastighetsägaren måste för att kunna fullgöra skyldigheten att hålla lägenheten i tillfredsställande skick anlita sakkunniga eller hantverkare: målare, elektriker, rörmokare. Hyresgästerna är skyldiga att tåla det intrång som dessa förrättningsmäns besök innebär. Det är enligt motionärerna inte otänkbart att en sådan förrättningsman under besöket får kännedom om sådana förhållanden som denne sedan kan nyttja i brottslig verksamhét. Förrättningsmannen kan exempelvis få kännedom om olika tillträdesmöjligheter till lägenheten eller förvaringsställen för värdeföremål. Jag måste säga att detta är en beklämmande läsning. Det är en kuslig diskriminering av vissa hantverkargrupper som återfinns i motionerna. Det har också blivit en kraftig reaktion bland dessa grupper och deras företrädare. Jag förstår så väl indignationen. Det finns ju många olika slag av människor som på en hel del sätt kommer i kontakt med hyresgästerna och deras hem. Det finns många slag av hembesök som alla kan misstänkliggöras på detta sätt. När det gäller skador och åverkan kan man alltid få prövat vem som bär ansvaret för fastigheten. Det är antingen fastighetsägaren eller arbetsgivaren, och hyresgästen har alltid möjlighet att på ett praktiskt sätt klara av denna prövning genom t.ex. sin intresseorganisation. Utskottet har tidigare behandlat denna fråga, och jag vill avslutningsvis citera vad utskottet sade 1968: »Ersättningsfrågor av förevarande slag torde därför få bedömas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Viss betydelse synes härvidlag den lagstiftning på skadeståndsrättens område, bland annat rörande det allmänna principalansvaret i utomobligatoriska förhållanden, som för närvarande är under utarbetande i justitiedepartementet, komma att få.» Härigenom är frågan redan besvarad. Jag skulle ändå vilja kraftigt understryka att det hade varit hälsosamt och bra, om sådant som jag tidigare har refererat inte hade återfunnits i en motion i riksdagen. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! I egenskap av undertecknare av den motion som vi nu behandlar vill jag klart deklarera, att varken jag eller min medmotionär haft för avsikt att diskriminera någon grupp i samhället. Utläser man något sådant ur motionen, gör man sig skyldig till en feltolkning. Jag är glad över att ha fått möjlighet att påpeka detta från denna talarstol. Vad som gav oss anledning att väcka denna motion var ett fall, där det hade blivit vissa kontroverser mellan hyresgästen och den hantverkare som hade reparerat lägenheten. Det visade sig då att det på detta område inte finns några klara regler beträffande skadeståndsskyldighet då lägenhet upplåtes till reparation, sotning eller dylikt och hyresgäst eller hyresvärd får vidkännas skada genom intrånget.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Jag överlåter åt er själva att läsa motionen. Där står tydligt och klart en grupp angiven. Var och en av oss vet att hembesök av olika människor kan komma när som helst. Det är därför jag anser att man stämplar en grupp människor, som utför sitt arbete under ansvar och under arbetsgivarnas kontroll, genom en sådan skrivning.

Herr talman! Herr Börjessons ord är en sak, vad han har skrivit i en motion är en annan sak. Som gammal byggnadsarbetare — elektriker — reagerar jag mot ett sådant skrivsätt som motionärerna gjort sig skyldiga till. Det är oförsvarligt att i en motion med det syftet och det innehållet stämpla hela den grupp människor som kan betecknas som byggnadsarbetare. I motionen står bl.a.: »För att kunna fullgöra denna skyldighet måste fastighetsägaren i regel anlita sakkunniga eller hantverkare . Hyresgästen är skyldig att tåla det intrång som dessa förrättningsmäns besök och arbete innebär. Det är inte otänkbart att en sådan förrättningsman under sitt besök i lägenheten får kännedom om sådana förhållanden som denne sedan kan nyttja i brottslig verksamhet. Förrättningsmannen kan exempelvis få kännedom om olika tillträdesmöjligheter till lägenheten eller förvaringsställen för olika värdeföremål.» Var och en som har med byggnadsbranschen att göra känner sig angripen av ett sådant skrivsätt. Vi vet alla att det förekommer förskingringar och falsk bokföring. Skall man fördenskull anse att varje kamrer är en brottsling? På ett annat ställe i motionen skriver man: » Vållande säges föreligga när den ansvarige avvikit från den aktsamhet som en = förståndig genomsnittsmänniska skulle ha iakttagit i samma situation.» Varför presenterade inte motionärerna sina tankar för en sådan person innan motionen skrevs? I så fall hade den aldrig blivit skriven.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

Herr talman! Jag medger gärna att jag och mina partikamrater i tredje lagutskottet tar avstånd från formuleringen i motionen. Jag kan upplysningsvis också säga att den inte blev föremål för någon diskussion i utskottet. Det är först nu som frågan har tagits upp. Jag beklagar att formuleringen finns i riksdagsmotionen. Man skall inte skriva på ett så utmanande sätt som man här har gjort.

Herr talman! Den motion och det utskottsutlåtande som vi nu behandlar gäller åtgärder för att stimulera gåvor till religiösa m.fl. ändamål. Allt det arbete som utföres på frivillighetens väg genom dessa organisationer är så värdefullt att det inte nog kan värderas och uppskattas. Det är en tillgång i vår demokrati. Därför bör det stödjas och uppmuntras på alla sätt. För några dagar sedan hade regeringen inbjudit några av dessa ungdomsorganisationer som arbetar på olika sätt. Det hade kommit alarmerande uppgifter om förhållandena när det gäller alkohol och narkotika, och regeringen hade en känsla av att den kunde få hjälp av dessa ungdomsorganisationer. Det är ju alldeles riktigt, men då är det också riktigt att man på alla sätt försöker stödja dessa organisationers arbete. Vi borde väl vara överens om att stödja dessa organisationer. Jag tänker t.ex. på de ideella organisationerna. De röner väl alla vår uppskattning. Vi känner också till de religiösa organisationernas arbete — både de kyrkligas och de frikyrkligas. Staten och kyrkan borde strängt taget vara samma sak, eftersom 98,5 procent av alla medborgare tillhör statskyrkan eller någon frikyrka. Frågan är nu alltså, huruvida vi vill stödja dessa aktiviteter inom staten. Offerviljan hos dessa organisationer har inte minskat, men det ställs nu allt större krav på dem och uppgifterna är många, inte minst när det gäller arbetet bland ungdomen. Det föreligger därför behov av ekonomiskt stöd. Frågan är vilka vägar vi skall gå. Un der flera år har det motionerats om avdragsrätt för gåvor till dessa organisationer. Jag skall inte analysera detta förslag. Jag vill bara konstatera att det mött ett kompakt motstånd från regeringspartiets sida; ingen enda i detta parti har under dessa år velat stödja dessa motioner. Möjligheterna att komma fram på den vägen är därför nu mindre än tidigare. Det nu föreliggande förslaget är ett nytt alternativ. Det innebär att man skulle ge ett direkt ekonomiskt stöd. Jag skulle nu vilja rikta en direkt fråga till medlemmarna av Broderskapsrörelsen — som tidigare sagt att den av olika anledningar inte vill stödja förslaget om avdragsrätt: Är det nu föreslagna alternativet så tilltalande, att det kan stödjas från det hållet? I annat fall skulle det vara intressant att få veta vilket Broderskapsrörelsens eget initiativ för att stödja dessa organisationer är. Utskottet säger i sitt utlåtande: »Det är enligt utskottets mening ej heller lämpligt att statliga bidrag till sådana allmännyttiga ändamål sätts i relation till gåvobeloppets storlek utan de bör bedömas efter andra grunder.» Men det är väl ändå så att allt stöd måste ställas i relation till något slag av aktivitet. När det gäller t.ex. studiecirklar så är det så att de för att få studiestödet måste vara studiecirklar, de måste samlas så och så många gånger Oo. s. V. Det finns ett särskilt yttrande från moderata samlingspartiet och folkpartiet, i vilket framhålles att det stöder utskottets uttalande att »varje bidrag från statens sida kräver en ingående och noggrann prövning». Vad vi har begärt är att en utredning skall pröva detta och sedan framlägga ett förslag, så på den punkten är vi ju ense. I det särskilda yttrandet sägs också att ett sådant statligt stöd som föreslås skulle fordra en invecklad apparat. Jag skulle vilja fråga varför den skulle behöva vara invecklad. I dessa organisationer finns det kassörer och revisorer, och det är myc ket lätt att få reda på vilka summor som har insamlats. Jag tror att en avdragsrätt kommer att kräva en mycket krångligare apparat. I det särskilda yttrandet nämns också att ett bättre förslag kommer att framläggas, och vi vet då vilket som åsyftas. Som jag tidigare nämnde har det förslaget inga möjligheter att vinna majoritet här i kammaren. Jag vet inte vilken summa man skulle komma upp i om man anslog 10 procent av de medel som insamlas på frivillig väg.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

Herr talman! Till allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 3 har några av oss utskottsledamöter fogat ett särskilt yttrande. Vi är, i likhet med reservanterna, eniga om att det är riktigt att enskilda människor på olika sätt stimuleras till offer för att lindra nöden såväl i Sverige som i den övriga världen. Vi har klart för oss att staten ensam inte kan klara alla ålägganden i detta sammanhang. Därför är det naturligtvis viktigt att på olika sätt stimulera enskilda bidragsgivare. Men vi anser att de förslag som framförts i de likalydande motionerna skulle medföra en alltför krånglig kontroll och prövning av de tiotusentals människor som förmodligen skulle komma att ge bidrag. Vi anser att en bättre väg för statens medverkan är att stimulera viljan till enskilda gåvor genom att ge möjlighet att göra avdrag skattevägen. I det sammanhanget har lagts fram förslag i olika mo tioner. Jag tror inte att man skall vara så pessimistisk som herr Johansson i Skärstad beträffande dessa motioner. Det finns alla skäl anta att allt fler i kammaren kommer att inse värdet av att människor får göra avdrag i deklarationen för gåvor till allmännyttiga ändamål.

Herr talman! Om herr Johanssons i Skärstad ambition att öka samspelet mellan staten och organisationerna är mycket gott att säga. Det är rätt som han framhåller, att organisationerna har en väsentlig roll att spela i dagens samhällsliv. Ständigt nya uppgifter, för att inte säga krav, från både stat och enskilda samt besvärliga förändringsprocesser i vårt samhälle gör att organisationerna oftast har rätt svåra omställningsoch prioriteringsproblem. Jag hoppas, att vi senare under riksdagen skall få möjlighet att mera ingående diskutera dessa svårigheter. Kammaren bör notera, att herr Johansson och hans partivänner i år har kommit till besinning i ett avseende. De vill inte längre lösa organisationernas ckonomiska svårigheter genom att liera sig med de två övriga borgerliga partierna, som i år liksom tidigare vill ha avdragsrätt för gåvor till religiösa och andra ideella grupper. Det hedrar centerpartiet. Herr Johansson vill uppenbarligen icke som folkpartiet och de moderata göra partierna beroende av de rika. Han vill inte ansluta sig till ett avdragssystem som skulle motverka arbetet för ökad jämlikhet och rättvis beskattning. Men tyvärr är det system som herr Johansson förordar omöjligt av andra skäl, såsom också utskottet sagt i sitt utlåtande. Förslaget att staten skall ge ett 10-procentigt påslag på de gåvor som kommer in till organisationer och hjälporgan är alltför lösaktigt för att kunna bifallas. Dels är det i det närmaste omöjligt att överblicka vilka förpliktel ser staten skulle binda sig för om förslaget förverkligades, dels skulle en ordning i förslagets anda verka mycket orättvis mot mindre organisationer och gynna de väletablerade. Det är anmärkningsvärt, att de andra borgerliga partiernas representanter i utskottet motiverar sitt yrkande om avslag på centermotionen med krav på statlig insyn. Det tyder på att de vet bättre än de lär, när de sedan föreslår ett ännu mer sangviniskt förfarande än herr Johansson, nämligen avdragsrätt. Låt oss komma ihåg det när vi längre fram får en debatt om avdragsrätten! Statligt stöd bör ges — inte minst när det har karaktär av stimulansbidrag — till aktiviteter som kan prövas, och det bör ske i former som gör det möjligt att klart överblicka stödets omfattning och effekt. Det får inte var så utformat, att det ensidigt gynnar de stora och väletablerade organisationerna. Den risken är stor om man sätter statens bidrag i relation till gåvobidragets storlek. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Man kan inte kalla den här frågan för ny, men den har kanske fått en annan prägel än tidigare. Vi har sysslat med den här i kammaren under många år. Till att börja med krävde motionärer helt enkelt att var och en som lämnade ett visst bidrag, icke understigande 100 kronor, skulle få rätt att dra av det i sin deklaration. Man skulle förmodligen gå till sin frikyrkopastor eller sin församlingspräst och få ett intyg om att man hade lämnat en gåva. Jag anförde den gången, att detta stred mot min och många andras uppfattning. Jag anser nämligen att var och en som har möjlighet bör ge, men ge av gott hjärta, oberoende av om staten lämnar något bidrag eller inte. Det som jag anser vara farligast i denna motion — jag tror dock inte att motionärerna har menat det så — är att det talas om ideella organisationer. Jag vill ställa frågan till herrar motionärer, om det finns någon organisation som inte i ett sådant sammanhang skulle anse sig vara ideell. Jag tror inte det. Jag kan upprepa vad jag har sagt mer än en gång: Låt oss var och en efter förmåga ge av gott hjärta utan att kräva att staten gör någon speciell insats eller att vi får avdrag för vad vi ger! Det finns nämligen fullt tillförlitliga organisationer i vårt land som tar hand om gåvor och ser till att administrationen blir så liten som möjligt. Genom att ge till dessa organisationer kan vi uppnå vad jag anser viktigast, nämligen att gåvorna kommer till god användning. Vi bör inte göra denna sak mer invecklad än som är nödvändigt. Om jag inte hörde fel talade herr Zachrisson om att vi från moderata samlingspartiet och folkpartiet hade invecklat oss och konstrat till det hela. Jag vill påstå att vi moderata inte konstrar till någonting. Vi säger vad vi vill, och vi menar vad vi säger. Jag kan i dagens läge endast yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Varje år väcks det motioner om att genom skattefrihet eller direkta statliga bidrag stimulera privata gåvor till religiösa, vetenskapliga och humanitära ändamål. I den här motionen har man tänkt sig att staten skulle ge en tiondel av gåvan. Vi har ständigt avvisat dessa förslag med motivering att statens utgifter även för sådana här ändamål bör prövas tillsammans med andra utgifter. Vi har alltså inte kunnat gå med på förslagen. De från moderata samlingspartiet och från folkpartiet som har skrivit under det särskilda yttrandet har också ansett det, och vi är väl ganska överens om att denna väg inte är lämplig. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro och jag får väl pratas vid en annan gång om vilket som blir mest krångligt i den här frågan. Men herr Zachrissons uttalande att resonemanget är för »lösaktigt» vill jag bemöta med att säga att så inte kan vara fallet, eftersom vi begär en utredning. Skillnaden mellan herr Zachrissons parti och mitt är att vi har ett förslag men herr Zachrissons har inget. Sist skulle jag vilja säga till herr Nilsson att det inte är fråga om att sluta att ge med gott hjärta. Det är bara tiondelen staten skulle skjuta till. Vilken förening som är ideell kommer väl utredningen att få avgöra. Den klarar nog uppgiften att sätta gränsen.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad sade nu, att den blivande utredningen fick avgöra vilken förening som skulle anses som ideell. Jag tror att det blir som jag sade i mitt första anförande: det finns ingen förening som inte anser sig ideell. Åtminstone har inte jag hittat några sådana, och jag tror inte herr Johansson i Skärstad heller. Denna fråga är så invecklad att vi inte kan gå den vägen. Däremot är jag fullt ense med herr Johansson i Skärstad därest han vill gå den vägen, att vi samfällt skall vädja till människorna att ge ännu mera än vad de ger i dag och på detta sätt komma fram till vad vi båda innerst inne åsyftar, nämligen att hjälpa ännu mer än i dag. Låt oss resonera om att komma fram en annan väg, på vilken vi kan enas, så tror jag vi båda två skall bli fullt nöjda med vad vi kan komma till.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad säger att han är den ende som har något förslag. Så är naturligtvis inte fallet. Låt mig bara mycket kort hänvisa till den typ av bidrag, som för närvarande utgår till ungdomsorganisationerna och studieförbunden och till de allmänna samlingslokalerna. Den karaktär dessa bidrag har är föredömlig. De ytterligare bidragsformer, som det finns anledning att resonera om, vilket jag hoppas vi så småningom ska få göra, bör konstrueras efter samma system och inte efter den lösliga form som herr Johansson föreslagit, som innebär att praktiskt taget vilken organisation som helst skulle kunna få bidrag. Man kan inte överblicka vart ett sådant system skulle leda.

Herr talman! Bara ett par ord! Herr Zachrisson sade i sitt första anförande, att folkpartiet vill göra organisationerna »beroende av de rika». Jag tycker nog att herr Zachrisson med den ställning han innehar borde veta, att människor ur alla samhällsgrupper i detta land hjälper till att bygga upp den ideella och kristliga verksamheten, som skulle få effektiv hjälp genom folkpartiets förslag, om avdragsrätt för gåvan genomföres.
Herr talman! Jo, herr Antby, avdragsrätten verkar just i den riktningen! Det kan vi väl ändå inte komma ifrån, och det är framför allt ur den synpunkten som vi inom Broderskapsrörelsen gått emot avdragsrätten. Jag vill gärna hålla med herr Zachrisson om att herr Johansson i Skärstad faktiskt kommit på bättre tankar. Han föreslår ett system som verkar i en annan riktning, men jag tror ändå inte att det är på den vägen vi skall söka oss fram. När det gäller begränsningen av organisationerna blir den naturligtvis mycket svår att göra. Danmark har ett avdragssystem, och jag införskaffade häromdagen uppgifter om hur många organisationer det var fråga om. Det visade sig då att man inom den »ideella» ram, som herr Nilsson i Bästekille talar om, har 757 organisationer i Danmark. Det är säkert många här i landet, som blir ideella, och till slut blir det väl så att hela svenska folket tillhör denna grupp. Då leder det hela förmodligen fram till att man gör ett slags schablonavdrag, ty det blir tämligen onödigt att fortsätta med individuella prövningar. Vi kommer tillbaka till denna fråga senare i år, och vi bör kanske inte diskutera den så mycket vid detta tillfälle. Ty folkpartiets motion kommer upp senare under året, och då finns det anledning att ta upp en ny diskussion med den motionen som bakgrund. Jag vill bara säga att vi från Broderskapsrörelsens sida förde fram förslag om att staten skulle kunna lämna bidrag och lån till frikyrkolokaler — både gudstjänstlokaler och ungdomslokaler — precis på samma sätt som bidrag nu utgår till de »profana» samlingslokalerna. Vi räknade då med en byggnadskostnad på 30 miljoner kronor om året. Det bidrag som det då skulle bli fråga om rörde sig om 9—10 miljoner kronor. Många remissinstanser ställde sig mycket positiva till detta förslag — det gällde de allra flesta — men den remissinstans som skulle vara avgörande i frågan, nämligen frikyrkorådet, var av en eller annan anledning, som jag inte skall gå in på här, ganska kryptisk i sitt utlåtande. Detta är väl en av anledningarna till att förslaget ligger i någon byrålåda någonstans i kanslihuset. Jag tror ändock att det är på detta och liknande sätt — vilket också antyddes av herr Zachrisson — som man får gå fram vid den framtida prövningen av dessa frågor. Herr Johansson i Skärstad och vi andra är ju överens om att detta är en verksamhet, som behöver stödjas, och det gäller naturligtvis inte bara frikyrklig och kyrklig verksamhet utan också annan.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har bett mig redogöra för de åtgärder som har vidtagits för att bereda anställning för de civilanställda vid Göta flygflottilj i Göteborg i samband med nedläggningen av flottiljen. Beslut om F 9:s avveckling den 1 juli 1969 fattades av 1968 års vårriksdag. För att medverka vid lösningen av de personalfrågor som kunde väntas vid flygvapnet i samband med flottiljindragningar tillsatte Kungl. Maj:t redan i juni 1967 en särskild personaldelegation. Chefen för flygvapnet fick i oktober 1967 i uppdrag att planera för en nedläggning av verksamheten vid F 9 den 1 juli 1969. För att underlätta omplaceringen av övertalig civil personal vid bl.a. F 9 till andra anställningar har Kungl. Maj:t meddelat vissa föreskrifter rörande tillsättning av tjänster vid vissa förband m.m. Tillämpningen av dessa föreskrifter ankommer på försvarets personalnämnd. De avsåg till en början förband inom Västra militärområdet men gäller sedan januari 1968 försvarsdepartementets hela verksamhetsområde. På grund av föreskrifterna har lediga civila anställningar inom försvaret sedan mer än ett år tillbaka erbjudits den övertaliga personalen vid F 9. Flygvapnets personaldelegation samarbetar med arbetsmarknadsmyndigheterna. Den har också kontakt med de kommunala myndigheterna och med de större industrierna i göteborgsområdet för att finna nya anställningar för den övertaliga personalen. Av 113 tjänstemän och 70 arbetare som blivit övertaliga till följd av indragningen har i dagsläget kunnat placeras 91 tjänstemän och 64 arbetare.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Den bild försvarsministern här tecknat är ganska optimistisk. Det skulle enligt svaret endast vara 6 arbetare och 22 tjänstemän som inte är placerade för närvarande. Försvarsministern tycks veta mer om dessa saker än de anställda på F 9 vet. Jag har varit i kontakt med dem så sent som i dag, och då framgick det att det finns ett 90-tal löneplansanställda vid F 9, som känner stor osäkerhet därför att de inte vet vad som kommer att hända på arbetsplatsen efter den 1 juli när flottiljen dras in. Där finns t.ex. en Strilavdelning med 34 personer anställda; de förutsätter att de skall få vara kvar, men ännu har det inte fattats något beslut om den saken. Värnpliktsverket flyttar in i de lediga lokalerna på F 9, men man vet ännu inte bland personalen i vilken utsträck ning anställda vid F 9 skall kunna få arbete där. Enligt de uppgifter jag fått vet i varje fall inte ett 30-tal anställda hur det blir för dem efter den 1 juli. Dessutom tillkommer personalen vid den förut nämnda Strilavdelningen och en del andra anställda. De har blivit erbjudna arbete, det är sant, men i flera fall har det gällt arbete på annan ort. Och eftersom var fjärde anställd är över 50 år är det många som blivit ortsbundna och av personliga skäl har svårt att flytta till annan ort. I några fall har de anställda också blivit erbjudna arbeten i väsentligt lägre lönegrader än vad de har för närvarande. Vidare anser personalen att när chefen för armén i samband med organisationen av värnpliktsverket sade att den som inte vill flytta bör få behålla sin tjänst till dess en omplacering blir möjlig, så borde samma möjlighet ges personalen vid F 9. Jag vill nu ställa några frågor till försvarsministern. Kan försvarsministern redan nu säga hur många av de anställda på F 9 som kan placeras inom området efter den 1 juli? Om det finns personer som av olika skäl inte kan acceptera en förflyttning till annan ort, vilka trygghetsersättningar kan de då få och vilka möjligheter har de att erhålla t.ex. en årlig ersättning? Och för det tredje: Om det den 1 juli när flottiljen dras in fortfarande finns folk som inte har fått någon tjänst som de kan anse vara likvärdig, finns då möjlighet för dem att vara kvar någon tid och arbeta med avvecklingsarbetena efter den 1 juli?
Herr talman! Alla tjänstemän och arbetare vid F 9 kommer antingen att erhålla ny anställning eller, om detta inte skulle vara möjligt, vilket jag dock tror, kommer enligt de avtal som finns mel lan staten och fackförbundet olika former av ersättning att utgå. Jag tror dock inte att detta skall bli aktuellt i särskilt många fall. De anställda i Göteborg har ännu inte fått besked om hur den organisation skall se ut som skall kvarstanna vid F 9. Detta rör bl.a. den s.k. W 2, inom vilken en hel del kommer att bli placerade. Jag vågar inte svara på den precisa tidpunkt när alla får besked, men fram till 1 juli skall i huvudsak samtliga — det återstår ändå bara ett fåtal — ha fått de besked de väntar på. Det är klart att vi inte brukar tvinga någon att flytta, om särskilda skäl föreligger för att stanna kvar — man kan ha ett eget hem eller en fru som arbetar inom göteborgsområdet. I sådana fall brukar vi försöka att till varje pris hålla vederbörande kvar inom regionen.
Herr talman! Jag är särskilt tacksam för det uttalande som försvarsmirnistern gjorde till sist, att man inte kommer att tvinga någon att flytta utan att man till varje pris vill försöka behålla personalen i regionen. Jag tror att detta är ett besked som de anställda kommer att ta emot med stor tillfredsställelse. De anställda resonerar nu på följande sätt: Vad som kommer att ske på området efter den 1 juli är ännu inte klart. Om vi nu skulle ta en anställning långt borta och kanske i en sämre lönegrad och det därefter skulle visa sig att det finns plats inom den nya organisationen på F 9-området, kommer vi inte att känna oss särskilt tillfredsställda. Det är helt naturligt. Det har i efterhand av utredningsmannen sagts att indragningstakten vid F 9 var snabb och att den kan skapa vissa problem för personalen. Därför är jag tacksam för att försvarsministern här så klart uttalat att man kommer att ta hänsyn till detta förhållande.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig, om jag avser ' vidta åtgärder med anledning av de händelser, som inträffat:i samband med cykeltolkning vid militära övningar, och herr Antby har frågat mig, om jag vill medverka till att transport av: militära förband medelst cykeltolkning förbjudes åtminstone vid stark kyla och dåligt väglag. För. att uppnå den stora rörlighet och uthållighet som dagens stridsteknik kräver av våra arméförband vore det önskvärt. att all trupp kunde transporteras på fordon. Ett steg i den riktningen har tagits genom anskaffning av s.k. personaltransportkärror avsedda att dras efter. hjultraktorer. Denna lösning kräver dock. ..en avsevärd ekonomisk insats. Cykeltolkning är den lösning som har använts och som .man av ekonomiska skäl även under överskådlig framtid måste använda för stora delar av våra fältförband. Utbildning måste därför fortfarande ske i fred. De föreskrifter som finns för cykeltolkning och för övningar i stark kyla är restriktiva i sin nuvarande utformning. Möjligheterna att skydda sig mot kyla har förbättrats genom den moderna vinterutrustning som under senare år tilldelats soldaterna. Vissa nya erfarenheter rörande kylans inverkan har framkommit vid försök gjorda vid försvarets forskningsanstalt. Dessa erfarenheter håller på att inarbetas i föreskrifterna för att underlätta den militäre chefens bedömning, om tolkning kan genomföras, Med hänsyn härtill avser jag inte vidta några särskilda åtgärder för att begränsa den militära tolkningen efter motorfordon.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Andersson för svaret på min fråga. När jag i tisdags i förra veckan fick reda på under vilka omständigheter pojkarna från I 17 hade att göra sin åttamilafärd från Uddevalla till Tångahed vid Vårgårda blev jag mer än förvånad. Jag vistades själv utomhus under större delen av den aktuella dagen — måndagen den 17 februari — inte långt från de vägar där denna transport gick. Vädret var sådant att jag måste bedöma en transport av detta slag som synnerligen riskabel: stark kyla och kraftig vind med yrsnö som gjorde vägbanan slirig. Det är, synes det mig, ett under att svårare olyckor och skador inte inträffade. Man måste verkligen ifrågasätta, om bestämmelserna som statsrå ”det åberopar i detta avseende är tillräckligt restriktiva. Oavsett om tidningsuppgifterna att berörda läkare avrått från transporten är riktiga eller inte måste det sägas ifrån om saken. Vi har inte rätt att behandla pojkarna på detta sätt, och det är inte heller klokt att undergräva försvarsviljan genom sådana här kommenderingar. Nu skall jag inte föregripa den debatt som senare kan komma att föras med anledning av den motion som i första kammaren väckts av min partivän Hans Lindblad. Men jag vill uttrycka förhoppningen att statsrådet Andersson, som jag sedan gammalt känner som en klok och förnuftig karl, med uppmärksamhet följer utvecklingen och ser till att det blir en bättre tingens ordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är inte bara cykeltolkningen i förra veckan i samband med övningarna vid I 17 utan också händelser som rapporterades i sambänd med höstmanövrarna i samma trakter — det gällde då I 15 i Borås. Vid det tillfället inträffade verkligen en olyckshändelse. Såvitt jag vet JO-anmäldes också den saken. Jag har inte hittat någon redogörelse härför i JO:s ämbetsberättelse; jag förmodar att det beror på att frågan ännu inte är slutgiltigt utredd. Skall cykeltolkning med alla de riskmoment som uppkommer behöva accepteras? Jag förutsätter att de s.k. personaltransportkärror som — enligt vad som framgår av svaret — börjat anskaffas skall innebära en lösning som man eftersträvar att helt förverkliga i framtiden. Vi har väl alla den uppfattningen, att även om restriktivitet måste iakttagas när det gäller försvarskostnaderna, så skall detta inte behöva gå ut över de värnpliktigas säkerhet eller sociala förmåner. Dessa frågor måste ges priorilet. Så länge man av ekonomiska skäl måste acceptera cykeltolkningen är det synnerligen viktigt att säkerhetsbestämmelserna är noggrant utformade, och jag är glad över att man avser att komplettera dem. Men det är också viktigt att bestämmelserna följs med omdöme och noggrannhet. Jag har fått det intrycket av de pressuppgifter som har förekommit i samband med vad som har hänt att säkerhetsföreskrifterna kanske inte är tillräckligt noggranna. Kanske kan det också ha inträffat, att man inte har iakttagit dem på det sätt som man borde ha gjort. Jag skulle därför vilja ställa en följdfråga till försvarsministern, nämligen om det har gjorts någon utredning om huruvida säkerhetsföreskrifterna = verkligen har följts och om en sådan utredning visat ett behov av att komplettera säkerhetsföreskrifterna. Det var också sådana åtgärder som det föresvävade mig att man skulle kunna vidta när jag ställde min fråga.
Herr talman! Vad frågorna gäller är tydligen en cykeltolkning vid I 17 den 17 februari. Den genomfördes från kl. 7 på morgonen, och då var det 10 grader kallt. Under dagen steg temperaturen, men som herr Antby nämnde var dei en stark vind, och vissa tider på dagen snöade det. : De soldater som genomförde marschen är mycket vana och har många månaders träning bakom sig. De var utrustade med uniform, snödräkt med pälsfoder, ansiktsskydd och allt annat som vi numera använder vid sådana tillfällen. Blåst och kyla känns alldeles särskilt i Västsverige; vår nare där nere är ju bekant. Marschen genomfördes med hänsyn snarare till blåsten än till kylan så, att man hade cykeltolkning i 20 minuter, därpå fotmarsch i 5 minuter, så åter cykeltolkning i 20 minuter och fotmarsch i 5 minuter och sedan rast i 10 minuter. Efter hela marschvägen fanns förberedda, vindskyddade rastplatser. Polis kontrollerade dessutom marschen. Allt befäl var ute och följde med för att se till att allt gick bra. Man vidtog alltså en mängd skyddsåtgärder. Alla soldater var friska både före och efter marschen; ingen blev skadad. Genom den utredning om denna marsch som vi har gjort inom försvarsdepartementet har jag funnit att säkerhetsföreskrifterna har följts mycket rigoröst. Man har varit mycket försiktig, och alla åtgärder har vidtagits för att genomföra marschen utan att utsätta truppen för några stora risker. Man har inte haft någon som helst olyckshändelse. Uppgifterna i tidningarna om att läkarna hade avrått från marschen förnekas bestämt vid I 17. Det finns i denna situation ett alternativ till cykeltolkning, nämligen att cykla. Man brukar låta pojkarna själva bestämma. Jag kan tala om vad dessa pojkar på I 17 ansåg om saken en tid före denna marsch. De fick välja, och de valde så här: av hela bataljonen sade sig 91 procent föredra att tolka, 6 procent ville helst cykla och 3 procent sade »vet inte». Tyvärr finns inte det tredje alternativet, d.v.s. att man transporterar med fordon som man själv äger; man kan däremot hyra fordon. Man har från militärt håll begärt egna fordon. Särskilt chefen för I 17, som fått tillfälle att prova ut våra första personaltransportkärror, har mycket bestämt krävt att sådan materiel snabbt anskaffas. Det har vi inte haft råd med. Denna materielanskaffning påbörjas fr.o.m. nästa år, och den kommer att pågå ett antal år. Det blir ganska dyrbart — det kommer att kosta flera hundra miljoner kronor att skaffa tillräckligt med transportmedel för att helt kunna ersätta den nuvarande cykeleller cykeltolkningsmetoden.

"Herr talman! Jag må säga att försvarsminister Andersson är en god försvarare även för dem som har agerat i detta fall. Det tycker jag hedrar honom, eftersom de inte själva har möjligheter att försvara sig i denna kammare. Jag tvivlar inte på att soldaterna var försedda med all den utrustning som svenska armén har möjlighet att åstadkomma i sådana här sammanhang. Med den erfarenhet jag själv har av friluftsliv och av trafiken på landsvägar anser jag emellertid att en cykeltolkning åtta mil i det väder och det väglag som rådde den 17 februari inte är försvarlig.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta med anledning av det förmodade sambandet mellan spädbarnsdödlighet och social miljö, som kommit till uttryck i en nyligen publicerad utredning. Frågan torde ha föranletts av en undersökning som gjorts av några läkare rörande spädbarnsdödlighet i Göteborg och som redovisats i en artikel i Läkartidningen. I artikeln pekas särskilt på fall av spädbarnsdödlighet i en rätt begränsad, socialt avvikande grupp. Artikelförfattaren framhåller att serien undersökta fall är alldeles för liten för att tillåta en generalisering av de gjorda iakttagelserna. I artikeln påpekas att ett liknande samband också föreligger i undersökta fall av barnmisshandel. Jag vill hänvisa till att socialstyrelsen har i uppdrag att göra en utredning rörande barnmisshandel och komma in med förslag med anledning härav. Jag väntar att socialstyrelsen inom kort lägger fram sina förslag med anledning av denna utredning, och avsikten är att styrelsen i samband därmed även skall redovisa synpunkter på den nu aktualiserade frågan.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
Men jag vill ändå säga, herr talman, att om man skulle finna ett samband, en tendens till ökad spädbarnsdödlighet på grund av sociala missförhållanden, motiverar enbart en sådan tendens att man vidtar speciella åtgärder. Det finns anledning att nämna att man i det begränsade material som har undersökts ändå har funnit att de flesta fallen av oväntad spädbarnsdödlighet gäller en ganska begränsad, socialt avvikande grupp med unga, ogifta eller hemskilda mödrar med flera barn och med bristande arbetsanpassning hos föräldrarna. Det kan vara fråga om spritmissbruk, bråk och slagsmål i lägenheten och ibland kriminalitet. Statsrådet säger att socialstyrelsen skall beakta dessa frågor i samband med att förslag läggs fram beträffande hur man skall kunna undvika barnmisshandel. Det är bra. Min erfarenhet från vissa av dessa områden — förlossningsvård och sjukvård — säger mig emellertid att de ansträngningar som den personal som är verksam inom den öppna och den slutna vården under många år har gjort för att åstadkomma ett bättre samarbete mellan öppen och sluten vård tyvärr inte har krönts med någon vidare framgång. Av organisatoriska och andra skäl har det varit svårt att etablera ett verkligt samarbete. Det vore på tiden att socialstyrelsen ålade befattningshavarna på t.ex. en BB-avdelning att rapportera när en mamma skrivs ut med ett nyfött barn, så att barnavårdscentralen verkligen får klart för sig att här är det en patient som skall besökas. Det skall föreligga en skyldighet att göra detta. Det räcker inte med en rekommendation. Rapportskyldigheten bör enligt min mening inte heller bara avse rent medicinska förhållanden. Jag tror att man under den tid som en mor tillbringar på en förlossningseller BB avdelning får en ganska klar uppfattning av om det föreligger några sociala missförhållanden, som man bör vara uppmärksam på. Det är som sagt väsentligt att man nu äntligen får till stånd ett sådant samarbete. Likaså anser jag att barnavårdscentralerna borde kunna ha ett mycket mera intimt samarbete med kommunala nämnder, såsom nykterhetsnämnd, barnavårdsnämnd o.s.v., även om dessa faller under ett annat huvudmannaskap. Det finns nämligen, herr talman, inget som så mycket upprör mig som att ett barn drabbas av att föräldrarna inte kan ordentligt sköta om det.

Herr talman! Jag vill understryka vad fru Kristensson sade allra sist i sitt inlägg. Det gäller förhållanden som kan göra oss upprörda, och det är anledning att på allt sätt söka motverka företeelser av det slag, som fru Kristensson väl närmast hade i tankarna. Jag begärde emellertid närmast ordet, herr talman, för att göra ett par tillägg. Socialstyrelsen undersöker för närvarande möjligheten att utarbeta normer för obligatorisk födelseanmälan till barnavårdscentralerna. I uppsalaregionen pågår i socialstyrelsens regi en försöksverksamhet med utsändande från regionens kvinnokliniker av en blankett för s.k. medicinsk födelseregistrering. På grundval av erfarenheterna härav kan man räkna med att från år 1970 en liknande anmälningsblankett kommer att införas för hela riket för obligatorisk anmälan av alla nyfödda barn till barnavårdscentralerna. Avsikten är att därvid också skall lämnas uppgift om gruppering av barnen med avseende på hälsorisker på medicinska och sociala grunder. Genom denna medicinska födelseregistrering och riskgruppering kan en intensifiering av barnavårdscentralernas insatser bland nyfödda och späda barn ske. Socialstyrelsen är också beredd att medverka till utformningen av ett intensifierat samarbete mellan ' barnavårdscentralerna och barnavårdsnämnderna. Herr talman! Jag har velat göra dessa påpekanden, eftersom jag tror att vi, när vi kommit dithän att dessa åtgärder är genomförda, också har skaffat oss ett ytterligare instrument, som kan motverka företeelser av det slag vi nu diskuterar.
Herr talman! Jag vill tacka socialministern för denna komplettering och uttrycker bara en förhoppning om att det inte skall dröja alltför lång tid innan hans intentioner förverkligas. Jag vill bara tillägga en sak, nämligen att det inom storstadsregionerna, där de familjesociala problemen säkerligen är som störst, också föreligger en stor personalbrist, som kan medföra svårigheter för personalen att få tid till den erforderliga kontakten mellan olika myndigheter. Det finns alltså anledning att beakta också personalproblemen inom denna sektor.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig när regeringen tar initiativ till en konferens mellan länderna vid öÖstersjön för att få fram gemensamma regler för jättetankbåtar för olja i Östersjön och en gemensam katastroforganisation. De överläggningar mellan Nordsjöstaterna om en överenskommelse beträffande ömsesidigt bistånd i vissa avseenden vid oljekatastrofer i Nordsjön som jag tidigare vid flera tillfällen lämnat besked om har nyligen avslutats och resulterat i förslag till avtal. Detta som godkändes för Sveriges del vid den senaste konseljen beräknas bli undertecknat av parterna i mitten av nästa månad och träda i kraft inom de närmaste månaderna. Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen IMCO har i rekommendation uppmanat tyska förbundsregeringen att när avtalet väl är klart underrätta organisationen härom i syfte att det skall kunna användas som modell för avtal i samma fråga i andra regioner. Möjligheterna att för svensk del gå vidare på denna väg får bedömas med beaktande av alla omständigheter som inverkar på frågan. De ingripanden av teknisk och juridisk art som kan komma i fråga för att förhindra eller reparera oljeskador till sjöss är till sin natur sådana att de förutsätter globala lösningar. Man kommer bl.a. in på frågor som berör de folkrättsliga principerna om havens frihet. Inom IMCO bedrivs därför ett intensivt arbete med att finna internationellt acceptabla lösningar på dessa och andra problem som sammanhänger med oljetransporter till sjöss. Sverige deltar aktivt i detta arbete.

Herr talman! Om en jättetanker för olja havererar i Östersjön kan följderna bli katastrofala. Större delen av Sveriges södra skärgård kan förstöras. Vatten och djurliv i Östersjön kan få skador som knappast kan repareras. Östersjön och dess stränder står inför ett nytt oerhört hot. Den frågan togs upp i riksdagen för första gången för ett år sedan, då jag interpellerade bl.a. om gemensamma regler mellan Östersjöns länder för oljetransporter och gemensam katastroforganisation i händelse av haveri. Då svarade statsrådet Lundkvist att han först ville avvakta utgången av Nordsjökonferensen, som troligen skulle bli klar i juni 1968. Därefter skulle den svenska regeringen ta ett initiativ. Det blev inte så. Nordsjökonferensens resultat förelåg först för ett par veckor sedan. Och den svenska regeringen har såvitt jag vet inte brytt sig om att ta några som helst effektiva kontakter för att få till stånd en östersjökonferens om de jättelika tankbåtarna. Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Det visar att regeringen har varit passiv när det gäller jättetankbåtar för olja i Östersjön också sedan statsrådet Lundkvist och jag förde vår förra debatt i denna fråga i maj 1968. Men tyvärr är det mycket bråttom. Det pågår nu mätningar och utredningar om hur man skall kunna ta in tankbåtar på över 100 000 ton genom Bälten. Det finns långtgående planer på att snabbt sätta in jättetankbåtar i Östersjön. Jag har i dag via de finländska myndigheterna fått uppgift om att redan i höst kommer ett, möjligen två, finska fartyg på 105000 ton vartdera att I1evereras. De fartygen kommer att så snabbt som möjligt sättas in i oljetrafik till Helsingfors. Såvitt jag vet har den svenska regeringen inte gjort någonting för att få ett uppskov från både svensk och finsk sida när det gäller insättandet av sådana jättetankbåtar. Ännu finns det inga gemensamma bestämmelser om sådana fartyg. Det finns inte heller någon gemensam katastroforganisation, som skulle kunna bekämpa de skador som uppstår om ett sådant fartyg går på grund, om det kolliderar med en annan båt eller havererar av någon annan orsak. Menar statsrådet Lundkvist att det är rimligt att jättelika tankbåtar för olja får sättas in i Östersjötrafik innan vi har en organisation som kan klara följderna av ett haveri?

Herr talman! Det är riktigt att när jag svarade herr Ahlmark förra gången hoppades vi att den s.k. Nordsjökonferensen skulle bli klar med sitt arbete i juni i fjol. Men det är ju inte Sverige ensamt som bestämmer när en konferens skall bli klar. Nordsjökonferensen blev klar senare än beräknat. Jag vågar emellertid påstå att Sverige har verkat utomordentligt aktivt hela tiden i arbetet på det internationella planet för att försöka nå fram till överenskommelser om bl.a. denna katastrofberedskap. Jag tror att även herr Ahlmark förstår att det inte är så enkelt i det internationella umgänget att man bara kan säga: Nu skall vi ordna en koferens; då kommer alla nationer dit och då får vi gehör för våra önskemål. Herr Ahlmark inser säkert mycket väl, om han tänker sig för, att vi i detta sammanhang måste ta hänsyn till på vilket sätt vi från svensk sida skall kunna nå största möjliga effekt. Kanske ger inte alltid konferenser den bästa möjligheten. Vi får helt enkelt agera på det internationella planet med utgångspunkt från att vi vill uppnå effekt och ta kontakter i sådan ordning och vid sådana tidpunkter som ger möjlighet att nå önskade resultat. Jag tror att herr Ahlmark kan vara fullständigt övertygad om att Sverige inte försummar några möjligheter att nå fram till sådana resultat som vi båda tydligen är intresserade av.

Herr talman! Statsrådet Lundkvist säger att han skall ta kontakter så att dessa ger största möjliga effekt och vid en sådan tidpunkt att de ger resultat. Får jag illustrera den satsen med ett akut fall. Jag nämnde att redan i höst skall man leverera ett jättetankfartyg till Finland på 105 000 ton. Nästa år skall Finland få ytterligare ett likadant fartyg. Så snart vissa utbojningar gjorts i Bälten vill det finska rederiet sätta in Under min förra debatt med statsrådet Lundkvist föreslog jag att den svenska regeringen skulle ta kontakt med de finska myndigheterna för att få till stånd ett uppskov med insättande av jättetankers med olja i Östersjön, till dess att man hade byggt upp en effektiv katastroforganisation. Såvitt jag förstår har kommunikationsministern varit helt passiv i denna sak. Jag har i dag haft kontakt med finska sjöfartsstyrelsen. Den känner inte till något som helst initiativ från Sveriges sida i denna sak. Därför vill jag fråga statsrådet Lundkvist: Varför har regeringen låtit bli att med Finland ta upp frågan om ett ömsesidigt uppskov med insättande av jättetankers i Östersjön. Varför finner man sig passivt i det nya miljöhot mot Östersjön som obevekligen tycks komma redan nästa år?.

Herr talman! Som herr Ahlmark säkerligen kunde ha fått besked om när han hade kontakt med den finska sjöfartsstyrelsen förekommer det ett nära samarbete mellan sjöfartsstyrelserna på det nordiska planet om en rad av dessa frågor, inte minst med utgångspunkt från säkerhetsaspekter. Herr Ahlmark står nu här och bara talar om begreppet jättetanker ungefär som om det vore så enkelt att bara säga: Ordet jättetanker utgör ett begrepp som möjliggör för oss att lägga fast en bestämmelse om hur stora fartyg som bör få gå in i exempelvis Östersjön. Jag har tidigare av folkrättsliga skäl hänvisat till svårigheter på den punkten.

Jag kan inte stå här och bedriva en sådan form av öppen diplomati att jag svarar direkt på alla herr Ahlmarks frågor om i vilka former och vid vilka tidpunkter vi skall agera på det internationella planet. Vi är inte hjälpta bara med att få till stånd en överenskommelse med Finland — det tror jag herr Ahlmark väl inser — ty det är ju flera andra länders fartyg som skall segla i Östersjön. Skall en överenskommelse vara oss till hjälp kommer alltså åtskilligt fler nationer in i bilden. Och jag har sagt till herr Ahlmark, att när det gäller att nå resultat är det effekten som vi i första hand skall eftersträva och välja tidpunkt och medel med hänsyn härtill.
Herr talman! Det är klart att vi skall eftersträva ett resultat som gäller alla länderna runt Östersjön. Men om en av nationerna kring Östersjön redan sätter in jättetankfartyg för frakt av olja i Östersjön kan ju förhandlingarna försvåras, om man inte får till stånd ett uppskov med insättande av dessa båtar. Statsrådet Lundkvist säger att han inte här i kammaren kan bedriva något slags »öppen diplomati» beträffande sina internationella relationer. Nej, men statsrådet Lundkvist kan möjligen bedriva något slags tyst diplomati med samma syfte. Nu antyder statsrådet Lundkvist — med de luftiga formuleringar som man är van vid att finna i hans uttalanden — att det pågår någonting mellan Sverige och Finland. Får jag då tala om, vad jag fått reda på av riksdagens upplysningstjänst för en halvtimme sedan. Upplysningstjänsten har inhämtat att »inga kontakter mellan Sverige och Finland har förekommit på verksnivå om åtgärder för att begränsa storleken av de tankfartyg som inlöper i Östersjön. Enligt vad som kunnat utrönas ... har inte heller på regeringsplanet förekommit några kontakter i anledning av de nu aktuella tankfartygen.» Mot den bakgrunden tycker jag fortfarande att man, i avvaktan på en internationell konvention om hur oljetransporterna på Östersjön skall organiseras, bör komma överens om att inte sätta in jättelika tankbåtar i Östersjön.

Herr talman! Herr Wiklund har frågat mig, om jag är villig klarlägga innebörden av lämnad dispens för trafiken vid Bromma flygfält från ICAO:s säkerhetsbestämmelser och om nuvarande förhållanden vid flygplatsen kan anses betryggande från säkerhetssynpunkt. De av ICAO utarbetade bestämmelserna för den civila luftfarten består av standardbestämmelser, rekommendationer och tillämpningsanvisningar samlade i form av s.k. annex till den grundläggande luftfartskonventionen. Ett annex träder i kraft genom majoritetsbeslut av ICAO:s medlemsstater men det står varje stat fritt att anmäla nationella avvikelser från standardbestämmelser. Någon anmälan om avvikelse från rekommendationer behövs givetvis inte. Sverige har endast i undatagsfall anmält avvikelser från standardbestämmelser, dock inte i något fall från de bestämmelser angående standard för internationnella flygplatser som herr Wiklund torde syfta på i sin första fråga. Dessa bestämmelser är i stor utsträckning så allmänt formulerade och försedda med sådana undantag, att ett stort antal alternativa lösningar står till buds för att uppfylla kraven på en tillfredsställande säkerhetsstandard. Bromma flygplats erbjuder härvidlag inga särskilda problem. De grundläggande bestämmelserna om hinderfrihet i olika avseenden kan inte överallt tilllämpas men i den mån mindre avvikelser godtagits är enligt annexets föreskrifter hinderbelysning uppsatt. För att möta kraven på hinderfrihet i inflygningssektorerna har vidare de s.k. bantrösklarna inflyttats, vilket i kombination med befintliga inflygningsljussystem bedöms tillfredsställande för de flygplan som kan begagna flygplatsen. De nya standardbestämmelser för inflygningsljus som nyligen utfärdats har beaktats av luftfartsverket som räknar med att erforderliga kompletteringar för att uppfylla dessa kommer att utföras i år för huvudinflygningsriktningen och under 1970/71 för den motsatta inflygningsriktningen. Som svar på herr Wiklunds frågor kan jag alltså sammanfattningsvis säga att inga dispenser från ICAO:s säkerhetsbestämmelser lämnats eller behövt lämnas för trafiken på Bromma samt att förhållandena för den trafik som i dag förekommer där bedöms vara betryggande från flygsäkerhetssynpunkt.
Herr talman! Det är två omständigheter som har kommit mig att ställa denna enkla fråga. Den ena var chockrapporten nyligen om ett SAS-plans störtning i havet under en landningsmanöver vid Los Angeles flygplats. Händelsen krävde som vi alla vet dödsoffer. Dess bättre tycks den vidsträckta och djupa oro, som grep boende runt Bromma flygplats under intrycket av denna katastrof, nu ha släppt. Man kan inte förvåna sig över att de tänkt på hur det skulle ha gått, om något liknande manövreringsmankemang uppstått vid landning på Bromma. Det var många som lät höra av sig, särskilt sedan ett olyckstillbud i samband med landning vid samma flygplats, alltså Los Angeles, inträffat strax efter katastrofen. Den andra omständigheten var att det omkring en månad före dessa händelser i tidningarna meddelades, ait Pilotföreningens flygsäkerhetskommitté konstaterat att Bromma flygplats inte tillfredsställer de trafiksäkerhetsmässiga krav, som uppställs i ICAO:s bestämmelser. Denna flygplats har fungerat med »dispens» från bestämmelserna — det är det uttryck som Pilotföreningens flygsäkerhetskommitté använder — att det skall vara 'hinderfritt 150 meter åt vartdera hållet kring banan. Skälet till detta är att ett plan kan gå av banan vid start eller landning, och då skall det finnas möjlighet att stanna utan att riskera kollisioner. Kommittén konstaterar i fallet Bromma att stationsbyggnaden ligger alldeles för nära och att det dessutom i allmänhet finns parkerade flygplan inom den »hinderfria» delen. Det är möjligt, herr statsråd, att terminologin kan diskuteras. Om »dispens» innebär dispens i strängt formell och teknisk mening är oklart, men det är tydligen det uttryck som man använder bland piloterna och bland flygfolk i allmänhet. Pilotföreningen konstaterar också att det inte är lämpligt att satsa på Bromma flygplats på litet längre sikt just därför att den enligt föreningens mening är en s.k. dispensflygplats. Jag ville på detta sätt bereda kommunikationsministern tillfälle att för allmänheten klargöra hur det är med säkerheten på Bromma. Vi har fått ett utförligt svar, för vilket jag tackar. Med de typer av flygplan, som nu trafikerar Bromma, går det bra att trots »dispensen» tillfredsställa säkerheten, säger en flygledare som jag har talat med. Jag vill som en följdfråga be kommunikationsministern säga någonting om huruvida det möjligen är aktuellt att släppa fram andra flygplanstyper till landning på Bromma. Detta är nämligen enligt denne flygledares mening inte möjligt ur säkerhetssynpunkt.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ge ett generellt svar på frågan, huruvida det kan bli aktuellt att tillåta andra typer av flygplan att landa på Bromma. Det får prövas i varje fall för sig, i första hand av luftfartsverket, vilka typer av plan som från olika utgångspunkter kan tillåtas landa. Herr Wiklund i Stockholm har nog rätt i att det möjligen är terminologin som så att säga spökar litet grand. Inom de bestämmelser som gäller kan man nämligen tänka sig alternativa möjligheter att trygga den flygsäkerhet, som vi i olika sammanhang är intresserade av. Om den hinderfrihet, som man sätter upp som ett krav i vissa avseenden, inte kan tillämpas, får man med andra typer av säkerhetsåtgärder garantera flygsäkerheten för passagerarna. Det är från denna utgångspunkt jag lämnat det besked som jag har gett i mitt svar, nämligen att de förhållanden som råder på Bromma i dag måste bedömas vara betryggande från = flygsäkerhetssynpunkt. Jag bygger givetvis mitt svar på vad luftfartsinspektionen har sagt.
Herr talman! Det förhåller sig väl så, att herr statsrådet och jag, när det gäller att bedöma sådana här saker, befinner oss på ungefär samma nivå; vi är i alla fall, såvitt jag vet, ur flygteknisk synpunkt lekmän bägge två. Jag förstår därför om min följdfråga är svår att genast svara på. Det tillfredsställande är emellertid att statsrådet nu har givit ett klart besked om att det f. n. finns en betryggande säkerhet kring Bromma flygplats. För allmänheten, särskilt människorna i Bromma, är detta viktigt att få veta.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag vill redogöra för de principer som tillämpas vid fastställandet av förrättningstaxa för förarprov för körkort för bil eller motorcykel. : Vissa delar av statens trafiksäkerhetsverks verksamhet har karaktären av uppdragsverksamhet, vilket innebär att de därmed förenade kostnaderna skall täckas med avgifter. Det gäller trafiksäkerhetsverkets uppgifter i fråga om körkortsprov, prov med körskolepersonal, typbesiktning ävensom viss annan besiktningsoch inspektionsverksamhet. Med hänsyn dels till inträffade löneoch prisstegringar, dels till vissa vidtagna personalförstärkningar inom de berörda delarna av organisationen — vilka förstärkningar krävts för att ge denna erforderlig effektivitet — har det varit nödvändigt att höja vissa avgifter den 1 januari i år. Sålunda har avgifterna för förarprov avseende bil och motorcykel höjts från 50 till 75 kr., avgiften för förarprov avseende traktor från 35 till 50 kr., samt trafikkortsavgiften från 50 till 75 kr. Efter höjningen — som behövts redan för att täcka innevarande budgetårs kostnader — kommer avgifterna för förarprov att svara för ca 90 procent av intäkterna i uppdragsverksamheten. Detta motsvarar i stort sett också förarprovsverksamhetens andel i kostnaderna.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Lundkvist för redogörelsen för de principer som tilllämpas vid fastställande av förrättningstaxa för förarprov för körkort för bil eller motorcykel. Av redogörelsen framgår att vissa delar av den av trafiksäkerhetsverket bedrivna verksamheten skall finansieras genom inkomster från denna, t.ex. förrättningsavgifter. Vad som har givit mig anledning till min fråga är att förrättningstaxan för de ifrågavarande proven vid årsskiftet höjdes — vilket också framgår av svaret — från 50 till 75 kronor. Det kanske kan vara värt att notera att avgiften fram till den 1 januari 1965 var 30 kronor, fram till den 1 januari 1968 50 kronor, och från den 1 januari 1969 är den alltså 75 kronor. I procent räknat höjdes avgiften med 50 procent den 1 januari 1969. Från 1965 har avgiften höjts med 150 procent. Även om jag är fullt medveten om att Kungl. Maj:t kan förebringa godtagbara skäl för höjningen anser jag ändå att den är i mesta laget. För den som inte klarar av körkortsprovet första gången kan det bli ganska betungande, ty han måste betala full avgift varje gång han avlägger prov. | Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern om man inte kunde tänka sig att förrättningstaxan uppdelades så att avgiften erlades exempelvis med 35 kronor för det teoretiska provet och 40 kronor för det praktiska provet, d.v.s. själva körningen. Har man då misslyckats i uppkörningen men klarat sig vid det teoretiska provet slipper man vid ett kommande körkortsprov att betala avgiften för det teoretiska provet, som man tidigare har klarat. Även om ett sådant förfarande skulle innebära merarbete från administrativ synpunkt tror jag att det skulle hälsas med den allra största tillfredsställelse av den körkortssökande allmänheten.
Herr talman! En sådan uppdelning av avgiften kan jag faktiskt inte uttala mig om i detta sammanhang. Vi är förmodligen överens om att det är skäligt att den enskilde själv betalar kostnaderna för sitt körkort och att andra skattebetalare således inte skall svara för dem. När vi bedömer storleken av de nuvarande avgifterna måste vi ta med i beräkningen att försök har gjorts att effektivisera körkortsutbildningen. Detta är ett intresse ur trafiksäkerhetssynpunkt, och utgör bakgrunden till en del av de kostnadsökningar som redovisats.

Herr talman! Jag kan villigt erkänna att det är skäligt att den enskilde skall betala en avgift som täcker de faktiska kostnaderna för körkortsprovet. Det kan dock vara en tillfällig lapsus som gör att en person inte klarar båda proven, och detta kan gälla såväl det teoretiska som uppkörningen. Ati vederbörande då skall behöva erlägga full avgift ännu en gång tycker jag ur rättvisesynpunkt verkar litet märkligt. Med den av mig angivna fördelningen borde personen i fråga kunna slippa betala full avgift när han nästa gång genomgår körkortsprov. Om han vid det första tillfället klarat det ena provet, skulle han nästa gång slippa betala för det godkända provet. Jag vill vädja till kommunikationsministern att han inte sagt sitt sista ord i denna fråga.

Herr talman! Fru Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att motverka det stora antalet olyckor i samband med transport av skolbarn. Enligt vad jag inhämtat har antalet skolbarnsolyckor med dödlig utgång i anslutning till trafik med skolskjuts sedan år 1960 uppgått till i genomsnitt tre per år. Hur många skolbarn som i övrigt skadats går inte att fastställa på grundval av nuvarande statistik. Det kan väl sägas att frekvensen av olyckor med dödlig utgång är förhållandevis låg med hänsyn tagen till det stora antalet skolbarn som två gånger per dag under läsåret transporteras med skolskjutsar över ofta långa avstånd. Det förhållandet att olyckor över huvud taget inträffar i sådana sammanhang är givetvis allvarligt nog, och alla ansträngningar bör givetvis göras för att såvitt möjligt ytterligare begränsa antalet olycksfall. De olyckor som inträffar med skolskjutsar har såvitt känt inte i något fall berott på bristfälligheter hos fordonet och dess utrustning. Det vanliga olycksförloppet har i stället varit det att barnet stigit ut i vägbanan eller sprungit över den på väg till eller från skolskjutsen och därvid blivit påkört av annat fordon. För att förebygga sådana olyckor tillhandahåller statens trafiksäkerhetsverk särskilda varningsskyltar att fästas vid skolskjutsarnas utgångsdörrar. Efterfrågan på dessa skyltar är stor. I övrigt vill jag framhålla, att den informationsverksamhet som trafiksäkerhetsverket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande bedriver i hög grad tar sikte på att förbättra trafiksäkerheten för barnen i trafiken. Trafiksäkerhetsverket har bl.a. fyra särskilda skolkonsulenter med uppgift att samordna trafikundervisningen i skolan med verkets trafiksäkerhetsarbete. Allmänt gäller givetvis att den verksamhet som trafiksäkerhetsverket bedriver — exempelvis genom föreskrifter innefattande säkerhetskrav på fordonets utrustning — även bidrar till att öka säkerheten vid de här ifrågavarande transporterna. Jag vill slutligen erinra om att jag tillkallat en särskild utredningsman med uppgift att skyndsamt se över trafiksäkerhetsförhållandena inom skolskjutsverksamheten och lägga fram förslag till lämpliga åtgärder. Enligt vad jag inhämtat beräknar utredningsmannen att kunna redovisa resultatet av sitt arbete under sommaren 1969.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är det allvarliga förhållandet att det nyligen i Skåne under en kort tidsperiod inträffat flera mycket tragiska olyckor i samband med transporter av skolbarn. Genom dessa olyckor har tre unga elever hastigt ryckts bort ur familjeoch kamratkretsen. Det är högst förståeligt, att föräldrar och skolmyndigheter känner mycket stor oro på grund av det inträffade. Skolskjutsarna är en nödvändig detalj i skolorganisationen och är som sådana ingenting att diskutera. Vad som däremot kan diskuteras är huruvida samhället verkligen vidtagit alla de åtgärder som kan vidtagas för att transporterna av elever till och från skolorna skall kunna genomföras med minsta tänkbara risk. Det är därför synnerligen värdefullt, att en utredningsman, som statsrådet nämnde, har fått i uppgift att se över dessa frågor. Värdefullt är också att utredningsarbetet skall bedrivas skyndsamt. Inte minst med hänsyn till de olyckor som jag här nämnt vill jag framhålla vikten av att denne utredningsman snarast slutför sitt arbete och lägger fram förslag som utmynnar i åtgärder, ägnade att skapa garantier för att skolbarnstransporterna sker med största möjliga trafiksäkerhet. I avvaktan på att utredningsarbetet redovisas i sin helhet hade jag helst sett att några punktåtgärder kunde vidtagas. Det har nämligen visat sig att vissa moment i skolbarnstransporten innebär större risker än andra. Sålunda tycks avoch påstigningarna i detta avseende inta en särställning med tanke på den övriga trafiken. Detta framhöll statsrådet också mycket riktigt. Just vid avoch påstigningar har de dödsolyckor som jag hänvisat till inträffat. Enligt en undersökning som Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande utfört dödades under åren 1966—68 åtta skolbarn, och av dessa omkom sju i samband med avoch påstigning samt ett barn inne i skolbussen. En åtgärd som enligt min mening skulle kunna ge god effekt är att bestämma, att annat motorfordon inte får passera stillastående skolskjutsfordon, förrän skolskjutschauffören givit tecken att passage får ske. Ett sådant förbud skulle gälla både omkörande och mötande trafik. I det sammanhanget förtjänar också nämnas det signalsystem som användes av vissa bussar i samband med omläggningen till högertrafik. Även om statsrådet anser att antalet olyckor i samband med transport av skolbarn inte är anmärkningsvärt högt är det ändå för högt.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig om regeringens inställning till en experimentell TV-satellit som projekterats för den av Sverige och tolv andra västeuropeiska stater bildade konferensen för telekommunikationer via satelliter, CETS. CETS-satelliten har inklusive uppskjutning preliminärt kostnadsberäknats till cirka 500 miljoner kronor fördelade över sex år. Om Sverige ansluter sig kan vårt bidrag beräknas till omkring 25 miljoner kronor fördelade över samma tid. Sverige deltar som bekant redan — för en årskostnad av 12—13 miljoner kronor — i den europeiska rymdforskningsorganisationen ESRO, men står utanför ELDO, den europeiska organisationen för raketutveckling. ELDO har mött så stora tekniska och ekonomiska svårigheter att dess existens f.n. är allvarligt hotad. Den europeiska rymdkonferensen, ESC, är en samarbetsorganisation för medlemsländerna i ESRO, ELDO och CETS. ESC har sedan år 1966 diskuterat möjligheterna att uppställa ett integrerat europeiskt rymdprogram och att bilda en enhetlig organisation för dettas genomförande. Oenighet har emellertid rått i båda dessa frågor. Vid ESC:s ministerkonferens i Bonn i november 1968 nådde man inte längre än till att överlämna båda frågorna till fortsatta förhandlingar inom en särskild ämbetsmannagrupp med uppgift att framlägga resultat före utgången av år 1969. Vidare beslöt man begära besked till den 1 mars 1969 beträffande staternas intresse att delta i CETS:s satellitprojekt. Genom att Storbritannien önskar omedelbart utträda ur ELDO har krisen inom denna organisation sedan december 1968 ytterligare förvärrats. Härigenom har det uppgjorda tidsschemat inom Övriga europeiska rymdorgan avsevärt förskjutits. Bland annat kan man räkna med ytterligare uppskov med ställningstagandet till CETS-satelliten. Därtill kommer att en rad omständigheter beträffande projektets utformning och organisation ännu är oklara och troligen kommer att förbli det fram till de kommande förhandlingarna. Detta gör att tillräckligt underlag ännu ej föreligger för ett ställningstagande från regeringens sida till projektet. Materialet om den europeiska rymdpolitiken är emellertid både omfattande och svåråtkomligt. En arbetsgrupp inom industridepartementet har därför utarbetat en rapport därom, som också redogör för motsvarande förhållanden i vårt land. Rapporten kommer att offentliggöras om någon vecka.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Såsom framgått av svaret uttalade sig den europeiska rymdkonferensen för att regeringarna skulle ge ett besked före den 1 mars. Europarådets rådgivande församling har också i januari enhälligt fattat samma beslut. Tyvärr har Storbritanniens agerande i ELDO skapat nya svårigheter, men om jag inte är fel informerad skulle Storbritannien vara villigt att använda de pengar, som landet så att säga skulle slippa betala till ELDO, just för ett satellitprogram som var baserat på CETS-programmet. Där skulle väl kunna föreligga en möjlighet att få en lösning till stånd. Personligen tror jag att det är mycket angeläget att detta europeiska projekt kommer till stånd. Här har pågått ett mycket långvarigt arbete. Inte minst har svensk industri ett intresse att få vara med och leverera till en europeisk experimentsatellit. Nu vet jag, och det framgår ju också av svaret, att statsrådet Wickman är po sitivt inställd till dessa frågor. Regeringen har genom att delta i det TD projekt, som riksdagen redan har beslutat om, visat sin positiva inställning.

Jag antar att jag kan tolka industriministerns svar på det sättet att om nu denna experimentsatellit inte kommer till stånd, kommer detta inte att bero på en negativ inställning från Sveriges sida.
Herr talman! Herr Gustafson i Göteporg tolkar nog in litet mera i mitt anförande än vad som fanns däri. Tidpunkten är inte nu inne för att här i kammaren ta upp en diskussion av denna utomordentligt komplicerade fråga som berör inte bara CETS-satelliten utan också det övriga rymdsamarbetet. Den rapport som vi kommer att publicera avges för att skapa ett underlag för en fortsatt diskussion av dessa mycket komplicerade frågor, och det rör sig här om material som är rätt svåråtkomligt om man inte har god tid till att samla in det. Däremot kommer rapporten icke att innebära — just av de skäl som jag angav i mitt svar till herr Gustafson i Göteborg — något ställningstagande till frågorna från regeringens sida, men den redovisar självfallet en rad av de faktorer som måste ligga till grund för den slutliga bedömningen. Det är klart att vi är positivt inställda till ett teknologiskt samarbete med de andra europeiska staterna — så långt är herr Gustafsons tolkning riktig. Därmed är emellertid icke sagt hur detta teknologiska samarbete skall utformas för att både i sig självt vara totalt effektivt och också vara intressant ur svensk synpunkt. Det finnes på vissa håll en tendens att överdriva satellitteknikens betydelse för svensk industri. Det rör sig här — och det tror jag är viktigt att komma ihåg — om en mycket begränsad marknad. även om man räknar in både telesatelliter, navigationssatelliter och meteorologiska satelliter, betyder satellitmarknaden inte så stora årliga marknadsbelopp som man kanske föreställer sig. Rent kvantitativt sett är detta därför inte ur svensk synpunkt, såvitt jag kan bedöma, en stor och expansiv marknad. Men det är klart att det avancerade teknologiska arbetet bakom har en betydelse för svensk industri också på andra områden. Men allt detta måste, anser jag, vägas in i en totalvärdering av såväl rymdprojekten som sådana som alternativa satsningar när det gäller teknologiskt utvecklingsarbete.
Herr talman! Jag tror inte att risken i vårt land varit att man överdrivit satellitteknikens betydelse, utan risken har väl i stället varit att man inte tillräckligt beaktat alla de perspektiv som telesatellitverksamheten öppnar för oss. Det är därför viktigt att denna sida bevakas. Jag har redan sagt att jag finner det glädjande att industriministern tidigare visat en aktivitet på detta område.

Jag tror det är nödvändigt att göra något för att det inte skall bli alltför stark slagsida åt USA-hållet, utan skapas nå gon balans när det gäller samarbetet mellan Europa och USA. Det är riktigt som statsrådet säger, att materialet är omfattande och svåråtkomligt. Men det förhållandet bör ju inte leda till att vårt intresse för frågan minskas. Att frågan är svårlöst innebär i stället att vi måste ägna särskilt stor uppmärksamhet åt den.

Herr talman! Herr Jadestig har frågat om jag har för avsikt att låta utreda hur de handikappade i halvskyddad sysselsättning skall följas för att man från samhällets sida skall kunna medverka till ändring i anställningsformen, så snart den handikappades prestationsförmåga motiverar detta, samt om jag övervägt att ge arbetsträningsinstituten resurser att pröva den enskilde handikappades prestationsförmåga. åligger det länsarbetsnämnderna att i samråd med företagen och de fackliga organisationerna följa de enskilda arbetstagarnas utveckling. Nämnderna skall fortlöpande pröva förutsättningarna för omplacering i arbete på öppna marknaden och vid försämrad arbetsförmåga aktualisera övergång till skyddat arbete, pensionering eller annan åtgärd. För samarbetet med arbetsorganen skall vid varje företag som har halvskyddad sysselsättning finnas en ansvarig kontaktman. Allteftersom den halvskyddade verksamheten får ökad omfattning kommer kraven på den uppföljande verksamheten att stegras. Detsamma gäller beträffande dem som är sysselsatta i arkivarbete och beredskapsarbete för handikappade. Inom arbetsmarknadsstyrelsen är man väl medveten om denna situation. Vad så gäller andra ledet i interpellationen finner jag det tveksamt om arbetsträningsinstituten bör få till uppgift att pröva arbetsförmågan hos dem som är sysselsatta i halvskyddat arbete. Erfarenhetsmässigt krävs det en längre tids vistelse vid arbetsträningsinstitut innan vederbörandes prestationsförmåga och arbetsanpassning tillfredsställande kan bedömas. De längre avbrott i det halvskyddade arbetet som vistelse vid arbetsträningsinstitut skulle medföra kan, förutom de olägenheter som själva bytet av arbetsplats innebär, också leda till sänkt inkomst m.m. För arbetsgivarna kommer ett sådant förfarande att leda till störningar i produktionen, vilket kan minska företagens intresse för den halvskyddade verksamheten. Jag vill dock framhålla att jag anser att de av interpellanten påtalade problemen är av största vikt. Erfarenheterna av det uppföljningsarbete som bedrivs i samarbete mellan arbetsgivarna, de fackliga organisationerna och arbetsmarknadsverket bör kunna ge vägledning för den fortsatta behandlingen av dessa problem.

Herr talman! Jag har förmärkt att man enligt traditionen inledningsvis skall tacka statsrådet för svaret, och jag har full anledning att göra detta. Svaret är mycket positivt, framför allt med tanke på dessa svåra men väsentliga frågors art.

Arbetsmarknadsstyrelsens tidskrift Arbetsmarknaden ansluter sig i sin senaste ledare — med den märkliga rubriken »Från ord till handling» — till stora delar av det av arbetsgivarna framförda önskemålet om en betydligt generösare tolkning av bestämmelserna. Herr statsråd! även om det går något utanför de snävt formulerade interpellationsfrågorna vill jag passa på att framhålla — det gör jag med stöd av en 20-årig verksamhet som arbetsförmedlare i själva fältorganisationen — att man nog bör ta sig en funderare över denna frågeställning, innan man lämnar fältet helt fritt. »Ej företagsmässigt lönsam arbetskraft» är en hård formulering, vilken uppfattning man än har om näringslivets sociala ansvar. Den halvskyddade verksamheten är ett utmärkt hjälpmedel i en aktiv arbetsmarknadspolitik. Enligt de beräkningar som har gjorts av AMS skulle de s.k. arbetsvårdsfallen redan år 1975 omfatta 100 000 personer. Det är givet att man inte bara kan satsa på de skyddade verkstäderna för att klara en sådan situation. Man måste kanske t.o.m. se sig om efter andra utvägar för att bemästra den växande problematiken. Det län som jag representerar är ett av försökslänen. Erfarenheterna av den halvskyddade sysselsättningen har varit att föret i portgången är trögt. Intresset för denna anställningsform har inte varit alltför stort. Jag har mött inställningen att man inom näringslivet redan har handikappade som man rimligen borde få ersättning för, och det ökar til syvende og sidst inte chanserna för de handikappade som nu inte kan få sysselsättning i den öppna marknaden. Arbetsmarknadsläget har en tid varit besvärligt. även i ett högindustrialiserat län som Västmanland och ehuru konjunkturen har förbättrats visar industrin en tendens att ställa rätt höga krav på dem som skall nyanställas. Dessutom pågår en inre strukturrationalisering, som bl.a. innebär en omflyttning av redan anställda. Det nya arbetet står ofta inte i samma löneläge som det tidigare. Dessutom hittar arbetsgivarna vid den inre strukturrationaliseringen arbetskraft som de anser tillhöra kategorin »halvskyddad». Det är mot denna bakgrund interpellationen skall ses. Jag är väl medveten om att arbetsrutinen vid arbetsförmedlingarna i dag är att man först mycket noga prövar möjligheterna till öppen placering och därefter gör väl motiverade utredningar — oftast styrkta med läkarintyg — innan placering sker i halvskyddad eller skyddad verksamhet. Jag finner det väsentligt att vi får tillfälle att diskutera dessa frågor. Enligt min mening är statsrådets uttalande, att det åligger länsarbetsnämnderna att i samråd med arbetsmarknadens parter följa den enskilde arbetstagarens utveckling och ompröva förutsättningarna för omplacering, mycket viktigt. Jag tror att vi här har en av hörnstenarna. Det behövs människor med kurativa och arbetsmarknadsmässiga erfarenheter i fältorganisationen. Det är ont om dem i dag även i arbetsmark nadsverket, och här behövs ökade resurser inte minst på arbetsvårdens område. Dessa resurser är minst lika angelägna som stimulansbidragen till företagen. Svaret innehöll dock en nyhet för mig, nämligen uppgiften att det i varje företag, som har denna form av halvskyddad sysselsättning, skall finnas en ansvarig kontaktman. Vem skall, herr statsråd, förordna denne kontaktman? Finns arbetsinstruktion utarbetad? Har kontaktmannen ersättning från uppdragsgivaren, som jag hoppas är det statliga organet AMS och inte näringslivet? Jag tror liksom statsrådet att en uppföljning av de olika fallen måste bedömas som ett väsentligt inslag i denna aktivitet. Ett sätt är då att ge kontaktmannen möjlighet att arbeta självständigt och att arbetsmarknadsstyrelsens egna resurser för en uppföljning utökas. Beträffande det andra ledet i min interpellation, det som berörde arbetsträningsinstitutens roll i arbetsprövningen, förstår jag statsrådets tveksamhet. Jag gladde mig emellertid åt slutorden i svaret: »Erfarenheterna av det uppföljningsarbete som bedrivs i samarbete mellan arbetsgivarna, de fackliga organisationerna och arbetsmarknadsverket bör kunna ge vägledning för den fortsatta behandlingen av dessa problem.» Jag tror nämligen, herr statsråd, att det skulle vara värt försöket att ge några arbetsträningsinstitut i vårt land pengar för att försöka få fram en förenklad arbetsprövning. En sådan behöver inte fortgå månad efter månad utan kan utföras av de goda yrkesmän som nu finns inom arbetsträningsinstituten, specialisterna. I så fall skulle man kunna klara denna arbetsprövning beträffande den halvskyddade sysselsättningen på några veckor. Om det inte finns pengar för just ett sådant ändamål, så låt oss kalla det försöksforskning i stället — det brukar underlätta det hela.
Herr talman! Den senast berörda frågan har varit föremål för åtskilliga överväganden. Jag tror inte den kan lösas enbart i den form som antyds i interpellationen, nämligen genom en central verksamhet där var och en under en tid får genomgå testning och undersökning. Vi får vara försiktiga så att vi inte komplicerar frågan. Det finns alltid berättigade önskemål från specialisterna att få tillämpa sina metoder för att försöka uppnå bättre resultat. Vi får emellertid akta oss så att verksamheten inte blir alltför tung. Ofta kolliderar vissa intressen med andra, vilket jag försökte påvisa i mitt svar. Det ligger också ett väsentligt värde i att en handikappad får stanna i sin miljö, har garantier för att få behålla sin inkomst o. s. v. Häri ligger värden som vi inte utan vidare kan bortse från. Vad herr Jadestig sade i övrigt har jag inte anledning att polemisera mot. Som en motvikt mot de iakttagelser som han har gjort — han hade läst vissa artiklar — skulle jag vilja peka på en del glädjande företeelser under den senaste tiden. Min företrädare som inrikesminister hade kallat till en konferens kring de handikappades problem. De ledamöter av regeringen som var med på den konferensen fick uppleva något som vi tyckte var mycket värdefullt: arbetsmarknadens par ter — både arbetsgivaroch arbetstagarorganisationerna — deklarerade en mycket positiv inställning när det gällde att försöka inpassa de handikappade i arbetslivet. Vi kunde t.o.m. konstatera att det föreföll som om positioner, som tidigare hade varit ganska låsta, nu mjukats upp genom den erfarenhet man fått av olika former av skyddad sysselsättning. Åtskilligt värdedefullt kom fram i det sammanhanget. Det framfördes också många önskemål och i mitt tycke även berättigad kri tik från handikapporganisationerna. Det var dock glädjande att se att de krav som framfördes fick ett så positivt mottagande. Jag har velat anföra detta för att bilden inte skall te sig alltför dyster. att tillgodose det sociala omvårdnadsbe hov som de s.k. julaktionerna i vissa tätorter aktualiserat
Herr talman! Herr Wiklund i Stockholm har i en interpellation till statsrådet fru Odhnoff ställt vissa frågor angående åtgärder för att tillgodose det sociala omvårdnadsbehov som de s.k. julaktionerna i vissa tätorter aktualiserat. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. De s.k. julaktionerna syftade till att bereda vissa ensamstående och hemlösa personer tillfälle att fira julhelgen under samvaro med andra människor. Anledningen till att de nämnda aktionerna väckte speciell uppmärksamhet torde vara att de genomfördes på initiativ av olika ungdomsgrupper, som under slagord som »alternativ jul» och »ny jul» propagerade för en dämpning av överflödskonsumtion i samband med julfirandet och att aktionerna speciellt syftade till att ta hand om de s.k. uteliggarna. Krav restes på myndigheterna att ställa i ordning lokaler, s.k. allaktivitetshus, där inte endast de ensamstående och hemlösa utan även andra grupper kunde samlas för olika aktiviteter. Framför allt i våra tre största städer har länge funnits behov av speciella anordningar för att ta hand om personer som av olika anledningar inte kunnat beredas bostad i den öppna marknaden. För att tillgodose behovet har man inte sällan vidtagit provisoriska anordningar, ofta i form av baracker, där man erbjudit natthärbärge. Andra lokaler har upplåtits för vistelse under dagtid, s.k. daghärbärgen. De utrymmen som ställts till förfogande har ofta till en del inte haft en sådan standard som man numera anser att det bör vara på bostäder och samlingslokaler, som tillhandahålls av det allmänna. Bland annat av denna anledning men även av andra orsaker — såsom behovet av viss kontroll av gästerna m.m. — har en del hemlösa övernattat i portgångar eller på andra olämpliga ställen eller ute i det fria i stället för att söka nattlogi i härbärgena. Genom olika undersökningar under de senaste åren av socialhjälpsoch nykterhetsvårdsklientelet har de hemlösas problem kommit att uppmärksammas av myndigheterna mer än tidigare. Behovet av ökade åtgärder på detta område har därigenom klarlagts. Dessa åtgärder ankommer på de kommunala socialvårdsorganen, och särskilt i våra tre största städer har avsevärda ansträngningar under senare tid gjorts för att kunna erbjuda de hemlösa bostäder och annan service. Detta har skett i insikten om att en lösning av bostadsfrågan är den mest väsentliga förutsättningen för att kunna lösa de sociala problem som här föreligger. Inte sällan bottnar för övrigt dessa i alkoholmissbruk som gör att särskilda insatser behövs. Jag vill nämna några exempel på den verksamhet som på detta område bedrivs och planeras av de kommunala myndigheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I Malmö har nyligen öppnats ett nytt ändamålsenligt hem för bostadslösa män, innehållande enkeloch dubbel rum samt dessutom olika utrymmen för gemenskap, motion och avkoppling. Flertalet av gästerna i det nya hemmet har kunnat beredas arbete i den öppna marknaden. Enligt uppgift är antalet personer som inte accepterar erbjudandet om bostad i stadens olika ungkarlshotell obetydligt. I Göteborg har tillkommit eller väntas inom den närmaste tiden tillkomma hotellrum med mer än 400 platser i nyuppförda byggnader, som genom socialförvaltningen ställs till de hemlösas förfogande. Vidare har staden upplåtit en centralt belägen fastighet för utövandet av olika gemensamhetsaktiviteter för skilda grupper. I Stockholm har socialförvaltningen antagit ett mycket omfattande nybyggnadsprogram som bl.a. kommer att medföra att vissa av de äldre s.k. ungkarlshotellen kan slopas och ersättas med två nya hotell inrymmande vardera cirka 350 platser. Det ena av dessa beräknas vara inflyttningsklart om några månader och det andra 1970— 1971. De kvarvarande ungkarlshotellen kommer att rustas upp. I nykterhetsnämndens regi kommer inom kort att öppnas ytterligare inackorderingshem för alkoholskadade män och kvinnor. Socialvårdens fältarbetare bedömer att antalet utesovare kan röra sig om ett hundratal. För samtliga dessa torde det enligt uppgift finnas plats på nuvarande ungkarlshotell och natthärbärgen. Stockholms stad har också planer på att i en fastighet i centrum, i anslutning till ett daghärbärge, upplåta lokaler för föreläsningar, filmförevisningar, debattaftnar och olika andra fritidsaktiviteter. Lokalerna avses stå öppna för alla kategorier. Som framgår av denna redogörelse har i storstäderna redan vidtagits eller planerats olika åtgärder för att tillgodose behovet av bostäder, samlingslokaler 0. s. v. för de hemlösa. Detta innebär givetvis inte att det skulle saknas utrymme för ytterligare aktivi teter till gagn för dessa människor, framför allt för att bryta deras isolering och ensamhetskänsla. Insatser från andra i samhället, inte minst från ungdomen, kan därvid få stor betydelse. Med anledning av de i interpellationen ställda frågorna om statliga åtgärder anses påkallade vill jag framhålla, att det verksamhetsfält som det här gäller ligger inom den kommunala socialvården. Den lämnade redogörelsen för förhållandena i de tre största städerna visar att de kommunala socialvårdsorganen inser sitt ansvar på detta viktiga område.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

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för det mycket utförliga svaret på min interpellation, som ju innehöll många olika frågor. De för allmänheten mera märkbara s.k. julaktionerna för att ge mänsklig omvårdnad åt olika kategorier hemlösa och utanförstående kom från ungdom ur två läger, som ju också antytts i interpellationssvaret. Jag kan bekräfta att detta var förhållandet i Stockholm. En av aktivitetsgrupperna kallade sig »Al ternativ jul» och bestod av politiskt tämligen medveten men som det föreföll om politiska och demokratiska funktioner sannolikt bristfälligt upplyst ungdom. Den andra gruppen hette »Ny jul» och bestod av ungdom med ideell, ofta kristen inställning. Bakgrunden till aktionerna vet vi. Det var mängden av de hemlösa i de större städerna och det faktum att många av dessa, särskilt i Stockholm, föredrog och alltjämt föredrar att åtminstone tidvis hellre vara uteliggare än anlita de kommunala härbärgena. Aktionerna visade åter upp inför folket två inte alltid beaktade fakta. Det ena är att 1930-talets folkhemstanke är ofullständigt förverkligad, detta trots de många årens reformarbete under i stort sett en och samma socialt reformsinnade regims ledning. Jag vill gärna särskilt betona denna dess inställning. Beträffande det sociala reformarbetet har det dock bedrivits under stor enighet mellan partierna. Därmed har vi alla del i både detta arbetes framgångar och de nu som sagt åter påvisade bristerna i samhället i form av både existensen av socialt utslagna och otillräckligheten i samhällets sociala omvårdnad. Det är brister som stegvis har accentuerats av den kraftiga urbaniseringen av vårt samhälle. Vi har som sagt alla del i det egentligen genanta förhållandet att en bok som makarna Inghes, Den orättfärdiga välfärden, har behövt skrivas. Det är ju bra att den boken kom ut, men det är inte bra att det har funnits behov av en sådan väckarklocka som denna bok. Sedan kan man också diskutera ansvarsbördans fördelning i vad gäller sociala reformer på de olika parterna i det politiska livet, men det är en fråga som jag inte här skall ta upp. För det andra. Såsom varit fallet i fråga om humanitära insatser till u-länderna har pionjärerna vad beträffar in satser för hemlösa här hemma kommit tidigast från ideellt sinnade medborgares sida, medlemmar i kyrkor och kristna samfund. »Julaktioner» året om bedrivs faktiskt sedan många decennier från detta håll för att ge praktiskt uttryck för medmänsklig solidaritet med offren för en mänskligt kall, tekniskt präglad samhällsutveckling, där det personliga får allt mindre utrymme. I fråga om u-landsmissionen har dess pionjärverksamhet numera vunnit allmänt erkännande. Inte lika ofta har man givit erkännande åt alla de betydande och för länge sedan påbörjade hjälpinsatser, som gjorts från kyrkliga och frikyrkliga organ för just hemlösa i vårt land. Det har inte sällan varit fråga om sådan verksamhet som samhället sedan övertagit och fortsatt eller efterbildat. Idealiteten har givit dessa insatser den personliga färg, som numera så starkt betonats inte minst från psykiatriskt håll såsom viktig i all människovård. En av anledningarna till att man ofta helt enkelt bortsett från det från enskilt håll bedrivna och för övrigt ganska omfattande hjälparbetet är att man gör gällande, att detta arbete bara konserverar den nuvarande samhällsstrukturen, som bl.a. producerar hemlösa människor. Från vissa extremistiskt inställdas sida döms även den offentliga socialvården ut med ungefär samma argument. Den är bara palliativ, den fördröjer reformer, den är ett samhällets sätt att manipulera medborgarna. Visst skall vi, herr talman, med kraft ägna oss åt samhällsförändringar med utgångspunkt från deras villkor, som befinner sig »nederst», därom råder ingen tvekan. Men denna problematik är komplicerad och i varje fall tidskrävande, om vi skall bedriva reformarbetet på demokratiska vägar. Det är då rätt cyniskt, om vi — såsom man t.o.m. från visst mycket insiktsfullt håll menat — skulle helt enkelt lämna de hemlösa och utslagna åt sitt öde för att en bart sätta in samhällsstrukturella förändringar till människornas gagn och skydd, förändringar alltså av annat slag än dem som vi nu står mitt inne i. Glädjande nog förefaller det som om man insett att det måste vara något fel — av ett eller annat slag — på förhållandena vid de s.k. härbärgena i de större städerna när tydligen så många bostadslösa inte vill bo där utan hellre tar kvarter under bar himmel, i en portgång, i en soplår eller under en presenning. Socialministern pekar på att dessa problem ankommer på primärkommunerna att lösa, och det är naturligtvis riktigt. Han säger också att en hel del åtgärder är vidtagna i Stockholm, Göteborg och Malmö för att skapa moderna bostadsanordningar för de olyckliga människor vi talar om — en del har t.o.m. färdigställts, och det är ju glädjande. Allt detta är naturligtvis i och för sig lovvärt, men måste man inte gå grundligare till väga, särskilt mot bakgrunden av socialvårdslagens nya bestämmelser om uppsökande verksamhet och den uttryckliga skyldigheten för kommunerna att vid behov ge tillfredsställande omvårdnad av olika slag. Jag tycker att två behov är påfallande. Behöver man inte inventera det rent kvantitativa behovet av stöd åt hemlösa? I huvudstaden talas det om att det skulle finnas cirka 5 000 hemlösa och samtidigt påpekar statsrådet i sitt interpellationssvar att det skulle röra sig om ett hundratal i Stockholm som är utesovare. Dessa siffror utgör emellertid bara resultatet av den bedömning som vissa i och för sig initierade iakttagare, fältarbetare från socialvården, har kommit fram till. Varför gör man inte här en regelrätt och aktuell inventering i de större tätorterna av hur många det kan röra sig om och om hurdan deras situation är? Det är givet att lagbudet om uppsökande verksamhet, bl.a. genom en så dan inventering, måste leda till väsentligt högre kostnader för kommunerna vad gäller socialvården. Är det då helt orimligt att tänka sig att stimulera kommunerna med visst — kanske tidsbegränsat — statsbidrag för att allmänt och på bredden få i gång deras uppsökande verksamhet som ju är mycket personalkrävande, särskilt i de större kommunerna? Vidare behöver man väl också närmare analysera de hemlösas behov i dagens läge, närmare pröva innebörden av behovet. Det rör sig nämligen inte bara om materiella behov — t.ex. bostad — utan om vad man kan kalla emotionella behov, som är psykologiskt och även praktiskt viktiga för rehabiliteringen av de alienierade, de utanförstående grupperna med oftast svårt skadat självförtroende. Vad som genomgående efterlysts i debatterna om de hemlösa är praktiska åtgärder för att möta behovet av gemenskap, personlig kontakt och närhet. Det var ju behov av detta slag som de ungas engagemang i julas lyckades möta. Över huvud taget bör man göra allt för att ta till vara det enskilda engagemanget. Det rör sig inte bara om bostadslösa utan om hemlösa människor. Det är tillfredsställande att socialministern i sitt svar också trycker på den enskilda insatsens värde. Om man nu med samhälleliga medel vill möta inte bara bostadsutan även kontaktbehovet, kan jag inte hjälpa att jag sätter i fråga lämpligheten av att skapa två nya storhotell i Stockholm för att ersätta ungkarlshotellen av gammal typ. Det meddelas i svaret att det rör sig om inte mindre än 350 platser på vardera av två hotell för denna grupp hemlösa. Jag vet att det föreligger förslag om utbyggnad av den sociala servicen för de olyckliga medborgare vi härvidlag tänker på och tänker för och även förslag om att bygga ett antal småhem på 10—25 platser vardera. Sådana tendenser träder fram nu — något som är glädjande — men det är dock t. v. tendenser, som därtill är senkomna och inte är lätta att materialisera. Storkollektivet är i varje fall av ondo för dem som har gemenskapsproblem. Och här kommer ju stora specialgrupper in i bilden — jag tänker på de från kriminalvårdsanstalt frigivna, alkoholmissbrukare, narkomaner, många under eftervård. Kontaktoch gemenskapsbehovet borde också bättre kunna tillgodoses genom att man åtminstone experimenterade med något slags allaktivitetshus, som det ju har kallats, där man förde undan kategorioch åldersuppdelningstänkandet och satte in mera av service, trivsel och gemenskap. Det sägs i svaret att det finns »planer på» någonting sådant i Stockholm. Men det är alltså planer, och såvitt jag vet är det långt till dessas förverkligande. De nuvarande daghärbärgenas tristess är i varje fall inte acceptabel. Varför skulle det vara omöjligt att stimulera åtminstone experiment med fritidshem av detta slag genom statsbidrag, när det finns statsbidragsstödda fritidshem för skolbarn? Socialministern menar att detta med bistånd åt hemlösa är en kommunal uppgift. Men staten kan ju väsentligt påverka utvecklingen exempelvis genom lagstiftningen. Det har gjorts en del redan — jag tänker på den uppsökande verksamheten — och mera väntas bli genomfört när socialutredningen slutfört sitt arbete. Men det arbetet kommer ju av allt att döma att ta lång tid. Staten kan emellertid också genom råd och anvisningar, genom centralmyndigheten för social verksamhet, genom länsstyrelserna, genom socialvårdskonsulenterna och genom just stimulansbidrag öva inflytande på den lokala socialvårdens utformning. Läget tycks mig kräva större engagemang än nu även från statens sida i de former, som jag här har antytt. Jag noterar med tillfredsställelse att socialministern i svaret preciserar socialutredningens upp gift: den har att även pröva socialvårdens målsättning. Diskussionen om huruvida också målsättningen hörde till uppgiften för denna utredning eller om utredningen bara skulle fungera som en lagrevisionsgrupp borde därmed kunna anses vara avslutad. Mina frågor, särskilt om stimulansbidrag till fritidshem och bostadsanordningar med ganska lågt rumsantal för hemlösa, kvarstår. Om kommunerna begärt statligt stöd eller inte till denna verksamhet är väl knappast en relevant frågeställning för en socialminister med ambitionen att komma närmare lösningen av alla de — jag medger det — svåra problem, som vi här diskuterar.